Fru talman! Tyvärr hjälper det inte resenärerna eller någon annan heller om jag i svaret uttrycker min upprördhet, utan det viktiga med både den här debatten och svaret är att något händer med rutiner, att det finns en ordentlig åtgärdskatalog, så att det här inte upprepas igen. Jag tror att det är alldeles riktigt att man togs med litet överraskning när en mängd olika omständigheter inträffade tillsammans och gav upphov till det här riktigt långa driftstoppet. Man har daterat upp trafikledningscentralen i Stockholm i takt med att man har byggt ut järnvägen i Mellansverige, och det har gått hyfsat bra. Det har varit tekniskt svårt och komplicerat, eftersom man har haft full järnvägsdrift under tiden. Det här kom alltså uppenbarligen som en viss överraskning både för SJ och för Banverket - det är ju Banverket som ansvarar för trafikledningen. Det hela var komplicerat på så sätt att det var SJ som skulle få fram bussar och att det inträffade på eftermiddagen. Det finns alltså en mängd orsaker till att konsekvenserna blev så allvarliga som de blev - allvarliga i form av bekvämlighet, eller snarare brist på bekvämlighet, för passagerarna som drabbades. Däremot hände såvitt jag har kunnat utröna ingenting på säkerhetssidan, vilket vi naturligtvis skall vara tacksamma för. Informationen fungerade inte heller bra. Det verkar som att en del informatörer nästan drabbades av tunghäfta när de inte hade någonting att informera om. Det som nu är viktigt är att man har satt i gång ett uppföljnings och utvärderingsarbete. Det gäller underhållssystemen, så att man skall ha bättre rutiner för det periodiska underhållet, och det gäller utbildning av personalen och att man ser över rutinerna för personalens agerande. Det gäller både trafikledningspersonal och informatörer. Om det händer något - vi kan aldrig garantera att det i framtiden aldrig kommer att hända någonting, det är livsfarligt att göra det - skall man minimera de besvärliga konsekvenserna. Det är ett väldigt viktigt arbete, och det är viktigt att vi trycker på det.
Fru talman! Tack, statsrådet, för omtanken! Jag har naturligtvis frågat mig fram bland personal inom SJ om hur de uppfattade det som egentligen inte skall kunna ske. Samhället är precis lika ofullständigt som vi människor, men det är ändock fråga om en oro som måste stillas med information. Jag tar vara på tillfället att här och nu be statsrådet att informera SJ-personal och Banverkets personal om att de i alla fall bör säga något om vad som händer. Tystnaden är ju förskräcklig, särskilt när den kan pågå i timmar, då det inte sägs någonting. Sedan kommer en nervös tågmästare, och tågmästarna är det ju verkligen synd om i sådana här situationer. Information tror jag är det viktigaste. På det området syndar såväl flygbolag som icke minst Det här har ändå fört det goda med sig att man inom SJ har upptäckt ytterligare en modell för en felkälla. Man vet mer i dag, och det är inte så dumt för morgondagen. Vi hoppas naturligtvis alla att SJ skall fungera bra och att SJ dessutom skall bli ännu bättre - eller skall vi säga bli bra, till skillnad från en del flygbolag - på att ge information till resenärer. Där har det nämligen brustit väldigt mycket, det kan en tågresenär konstatera. Jag tackar statsrådet och utgår från att man på Kommunikationsdepartementet kommer att vidta en mängd ansträngningar och att detta redan pågår.

Fru talman! Roland Larsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att stärka presstödets roll för demokrati och mångfald och i framtiden förstärka stödet till de ekonomiskt svaga andrahandstidningarna. Jag instämmer i den analys som görs i interpellationen. Medierna har fått en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen, och på medieområdet sker stora förändringar. Inte minst gäller det utvecklingen av distributionsvägar och mediernas internationalisering. En stor del av förändringarna drivs på av teknikutvecklingen, och gränserna mellan olika medier blir alltmer otydliga, vilket även gäller på pressens område. Ägarkoncentrationen på medieområdet har samtidigt accelererat. De främsta målen för statens insatser på massmedieområdet, som sammanfattas av regeringen i budgetpropositionen för 1998 , är att stödja mångfald och reella yttrandemöjligheter, garantera massmediernas oberoende samt säkerställa tillgängligheten till massmedierna. Mediepolitik är därmed ett komplext område, och statens insatser bör ses i ett helhetsperspektiv. Mångfalden inom dagspressen är enligt min mening en av de viktigaste mediepolitiska frågorna. Dagstidningarna svarar fortfarande för en stor del av nyhetsförmedling, debatt och opinionsbildning, och det är en viktig uppgift att motverka att fler tidningar tystnar eller når allt färre läsare. Det främsta syftet med statens direkta insatser för pressen genom pressstödet är att värna mångfalden på dagstidningsmarknaden. Det är därför alarmerande att situationen på dagstidningsmarknaden i dag är ett hot mot mångfalden, bl.a. genom att många tidningar med driftstöd har drabbats hårt av upplageminskningar. Tilläggsbudget 2, rskr. 1997/98:45) var en nödvändig åtgärd i linje med de slutsatser som dras i interpellationen. Det tillfälliga driftstödet är ett bidrag till att lösa de akuta ekonomiska problem som många tidningar med allmänt driftstöd har, och det fördelas för åren 1997 och 1998. 1996:1607) till förmån för en och tvådagarstidningar med driftstöd. Beredning av dessa frågor pågår för närvarande inom Kulturdepartementet. I detta sammanhang vill jag också nämna det beslut som regeringen fattade den 13 november 1997, vilket tydligt markerar vilken inriktning som bör gälla för statens politik på medieområdet i syfte att stärka just mångfalden. Satsningen innebär bl.a. att public serviceföretagen inom radio och television under perioden 1998-2001 får ett tillskott på sammanlagt 507,5 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor för år 1998 som riksdagen tidigare beslutat om. Detta ger programföretagen möjlighet att utveckla programverksamheten och att utnyttja nya distributionsformer. Regeringen fattade samtidigt vissa andra beslut för att utbyggnaden av den marksända digitala televisionen skall kunna inledas. Regeringen beslutade också att tillsätta en kommitté med uppgift att lägga fram förslag till lagstiftning för att värna mångfalden och motverka skadlig ägar och maktkoncentration på mediemarknaden. Kommittén skall redovisa sitt förslag senast den 1 december 1998. Jag följer utvecklingen inom dagspressen mycket noga och vill också understryka att presstödets betydelse för demokrati och mångfald kommer att bestå under överskådlig tid. För att detta skall vara möjligt är det viktigt att värna omfattningen av och förtroendet för dagens stöd. Jag anser dock också att man för att förstå presstödets betydelse i dag och i framtiden måste se stödet i ett större sammanhang av teknisk utveckling, medieägande och medievanor. De mediepolitiska åtgärder som kommer att bli nödvändiga för att bevara mångfalden och den reella yttrandefriheten kommer därför med all sannolikhet att kräva en rad insatser utöver presstödet.
Fru talman! Jag har förstått att kulturministern och jag har samma grundsyn på problemet som sådant, och det är ju bra. Frågan som återstår är: Vad gör man för att lösa det här? Hanterar man det på ett annorlunda sätt med de annorlunda förutsättningar som vi ju har i dag? Demokratin är inte något självklart. När vi har skolklasser på besök brukar vi stanna uppe i stora foajén i gamla Riksdagshuset och prata om bl.a. riksdagens högtidliga öppnande, och då brukar jag peka på just det förhållandet: Demokratin är inte något självklart. Den är inget för allom givet, och det vet vi allesammans. Men den är också utsatt för hot på andra sätt nu än tidigare. Ett stort hot mot demokratin i dag är bristen på engagemang i samhällsutvecklingen. Här kanske mediernas roll i någon mån har förändrats: från att ha varit opinionsbildare för en relativt intresserad befolkning till att vara opinionsbildare för alltför många - tyvärr - som inte följer och intresserar sig för samhällsutvecklingen. Därför är mediernas roll inte bara viktigare nu än på länge, utan den är också annorlunda. Det ligger också stora pengar i medierna. I den nya mediebranschen, i de nya tekniker som växer fram, finns betydligt mer pengar än vad det har funnits i den gamla. De demokratiska aspekterna väger inte alltid tyngst i den opinionsbildande uppgift som dessa medier har tagit på sig. Jag tror att den nya tekniken för det som förändrar bilden av medierna är någonting som även vår traditionella typ av medier, våra små tidningar av olika slag, måste tillgodogöra sig. Dessa har dock i regel inte ekonomiska förutsättningar eftersom de har satsat sitt engagemang i den demokratiska delen, i det som har handlat om demokratisk opinionsbildning. Därför har man ofta inte de resurser som krävs för att kunna engagera sig i detta nya.

Fru talman! Även jag tackar för svaret. Just i dag har vi fått ett väldigt bra, kanske övertydligt, exempel på att mediemarknaden inte är riktigt som andra marknader: Svenska Dagbladet har meddelat att man kraftigt skall skära ned, därför att ägarna uppfattar att lönsamheten inte är tillräckligt god. Jag tror att var och en förstår vad detta skulle betyda för den politiska debatten. Även om jag inte tillhör dem som vaknar och längtar efter Svenska Dagbladets synpunkter skulle jag ändå sakna dem. De är en självklar del av den mångfald som skall finnas i den politiska debatten. Jag tycker att Svenska Dagbladets bekymmer ger en ganska bra beskrivning av det här. Trots att man har starka ägarintressen bakom sig, trots att man har en god upplagesituation - man ökar i upplaga - tvingas man ändå fatta de här besluten. Vad jag förstår beror det på att annonsintäkterna minskar. Så här ser det ut. Det är många som har svag lönsamhet, i alla fall enligt ägarnas uppfattning. Det finns en del som har det ännu besvärligare; det vet vi. I mitt eget län försvann en pressröst vid årsskiftet. Det är naturligtvis många som har det besvärligare än Men - och det är det som jag tycker är en poäng i sammanhanget - det finns också de som klarar sig väldigt bra på mediemarknaden. Jag tror inte att det bara är patos för mångfalden, pressfriheten och den demokratiska debatten som gör att det finns så oerhört starka kapitalintressen i medievärlden. Det beror naturligtvis på att den som verkligen lyckas kan tjäna oerhört mycket pengar. Har man blivit tillräckligt stor och tillräckligt lönsam finns det nästan inga gränser för hur stark och stor man kan bli. Just på det här området har storskaligheten enorma fördelar. Därför har jag med stort intresse följt statsrådets debatt. Jag tycker att den har varit nödvändig, viktig och riktig. Man kan inte värna mångfalden bara genom att stödja de små och svaga. Man måste också fundera på hur vi skall se på dem som har blivit oerhört stora och dominerande. Hur skall vi förhålla oss till dem? Då handlar det inte bara om Bonnier och det faktum att det finns giganter på det nationella planet. Regionalt har vi litet grand samma situation. Samtidigt som det i vårt län finns en risk att mångfalden kommer att minska finns det bevisligen de som går väldigt bra, som växer och expanderar. Jag tror inte att man kan förbjuda eller hindra de framgångsrika. Tyvärr tror jag att det är oerhört svårt att göra det. Trots allt är säkert den absolut viktigaste vägen att stödja mångfalden att understödja dem som har det svårt och besvärligt och som inte klarar sig helt av egen kraft. Men i ett ansträngt statsfinansiellt läge måste man fråga sig om det ändå inte är möjligt för branschen, för mediemarknaden som sådan, att i större utsträckning själv bära de kostnader som krävs för att värna mångfalden. Jag vet att reklamskatten har granskats och befunnits vara ett ganska trubbigt instrument för att beskatta de vinster som trots allt är möjliga och finns på mediemarknaden. Men även om nu den tekniska lösningen inte har varit så bra vore det ändå intressant att höra statsrådets syn på möjligheterna att låta de riktigt stora, framgångsrika och lönsamma vara med och bidra till att värna den mångfald som faktiskt är hotad - nationellt, men också regionalt.
Fru talman! Det som både Stjernkvist och Larsson diskuterar är den kommersialisering av medierna som vi ser. Går man några årtionden bakåt i tiden ser man att det har skett väldigt stora förändringar som inte har sin grund i tekniken utan handlar om att medieföretag och tidningsföretag agerar på en marknad. Det finns en konkurrens om vår tid och uppmärksamhet. Det finns en konkurrens om annonsörernas uppmärksamhet. Det finns en konkurrens mellan olika medier. Man kan aldrig veta säkert vad som händer på mediemarknaden om några år. Utvecklingen går periodvis mycket snabbt. Det man kan tro, när man tittar på hur det ser ut i andra länder, är att de mycket små, verkligt lokala tidningarna - som ändå har den lokala annonseringen att erbjuda - bör kunna leva vidare om de är välskötta företag. Däremot finns det andra tidningar, regiontidningar och liknande, som man kan se kommer att ha stora problem därför att det råder konkurrens om den tid som vi ägnar åt mediekonsumtion. Man kan ju få nyheter på många andra sätt. Utvecklingen är dessutom snabb på etermediesidan. Vidare är det en kamp om annonsmarknaden, något som inte existerade tidigare, t.ex. via lokala stationer hos TV 4. Vad vi nu vet är att vinstutvecklingen/resultatutvecklingen för de här lokala stationerna just nu är mycket god. Vad vi har valt att göra från regeringens sida är, som jag nämner i mitt interpellationssvar, en satsning på det gemensamma rummet. Det finns bättre ord för det men jag tror att det här begreppet säger ungefär vad jag menar. Framför oss ser vi ett ännu större medieutbud. Den digitala tekniken kommer att göra att vi i television och radio kommer att få in väldigt mycket mer på samma utrymme som i dag används för analoga sändningar. Det kommer att erbjudas nya alternativ. Det kommer också, förhoppningsvis, att bli möjligt för aktörer som inte har alltför mycket penninguppbackning bakom sig att gå in och utnyttja detta tillfälle att producera nyheter, "nischade" kanaler och annat. På det viset kommer mångfalden att öka, förutsatt att det finns en ägarspridning. Utifrån mina grundvärderingar är det viktigt. Jag skulle tro att medieområdet, som utretts så många gånger, inte är färdigutrett. På grund av utvecklingen, som hela tiden går mycket snabbt, kommer det att bli nödvändigt att så småningom tillsätta ytterligare en medieutredning; och då inte bara en pressutredning, för numera är gränserna av det slaget att man måste titta närmare på hela marknaden. När det gäller skattefrågorna har vi ju infört en dagspressmoms. Vi gör här en omfördelning från de stora och relativt välbärgade tidningsföretagen till just ett utökat presstöd för de svaga tidningarna, som för inte så länge sedan fick en höjning med drygt 13 %.
Fru talman! Tekniken går, som kulturministern sade, oerhört snabbt på det här området. Saker och ting händer som jag föreställer mig att det är svårt inte bara för mig utan också för andra i min generation och i åldern där omkring att riktigt förstå vart det hela på litet sikt leder. Någon sade för en tid sedan: Jag kommer aldrig att ta med mig en dator och gå och lägga mig i sängen. Det är möjligt men jag är inte övertygad om att det inte så småningom kommer teknik som ser ut som en dator och som man kan ta med i sängen. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig med den saken. En sak är dock klar och det är att de som traditionellt har ägnat sig åt tidningsutgivning på något sätt måste ge sig in även i den här branschen - kanske inte direkt för att syssla med etermedier och liknande men väl för att kunna tillgodogöra sig den här tekniken vid tidningsutgivning. Därför måste, tror jag, de som ger ut tidningar och som vill fortsätta med det vara med när det gäller den här tekniken. Stora och starka regiontidningar o.d. har ju nu gett sig in på etermedieområdet och åker med där. De kommer att hänga med i den tekniska utvecklingen på området, medan små andrahandstidningar med svag ekonomi inte kommer att kunna hänga med här. I dag finns det ett system för distributionssamverkan. Det systemet kom till en gång i tiden i syfte att ge andrahandstidningar en möjlighet att hänga med på distributionen av de större tidningarna. Det är möjligt att man när det gäller den nya tekniken - detta är närmast en fundering - måste söka sig fram i nämnda riktning. Det handlar alltså om att ha ett slags samverkansfilosofi om hur de medier och andrahandstidningar som finns kan tillgodogöra sig den här tekniken inom ramen för en form av samverkan som stimuleras från statsmaktens sida. Mångfald är viktigt. Det har både Lars Stjernkvist och kulturministern sagt. Jag har också skrivit om det. Mångfald behöver inte alltid betyda mångfald i ägandet. Lars Stjernkvist var inne på den saken. Det kan vara så att vi så länge samhället inte vill ingripa i ägandestrukturen inte kan hindra den ägarkoncentration som pågår. Det vill vi säkert heller inte. Men går det att hitta andra vägar att se till att mångfald öppnas inom ramen för denna ägarkoncentration? Den frågan måste man ställa sig. Vi är ute efter att få en mångfald när det gäller demokrati och åsikter. Kanske kan det önskemålet tillgodoses även inom ramen för en ägarstruktur som, tyvärr, kanske - som många ser på detta - går åt fel håll.
Fru talman! Roland Larsson säger att man numera t.o.m. kan ta med sig datorn i sängen. En sak kan jag garantera: Den kan aldrig ersätta Folkbladet i sängen. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att tidningarna fortfarande spelar en oerhört betydelsefull roll. Det är sant, som kulturministern säger, att det också finns lönsamma små tidningar. Det som skrämmer mig litet grand, t.ex. när jag tittar på mitt eget län, är hur man också där har svårt att stå emot lockropen från de stora ägarna. Normalt sysslar jag med bostadspolitik. Där predikar vi ofta att ägarna har ett alldeles speciellt ansvar. Man hanterar en social nyttighet, vilket gör att det inte bara handlar om de traditionella ägarkraven. Man måste också ta ett särskilt ansvar för den verksamhet som man bedriver. Litet grand kan motsvarande resonemang föras på pressidan. När det gäller den utveckling som statsrådet var inne på skrämmer det mig att det finns ägare som bara ser det här som en rent kommersiell affär. Även om vi, naturligtvis, har en folkbildningsuppgift och en skyldighet att föra en debatt gäller det att försöka övertyga om det ansvar som jag tycker att ägare av medieföretag har. Jag inser dock att det inte hjälper med enbart den debatten. Det krävs också mera handgripliga åtgärder. Därför välkomnar jag, precis som Roland Larsson gör, kulturministerns grundsyn, som jag tycker är riktig. Jag instämmer således helt och fullt i den och hoppas att det i framtiden är möjligt att genom t.ex. en omfördelning göra det möjligt att öka det statliga samhälleliga engagemanget. Om vi inte gör det kommer marknaden aldrig på egen hand - och, är jag rädd, inte ens med de resurser som vi i dag har i fråga om presstöd - att räcka till för att garantera den mångfald som de flesta av oss vill ha.

Fru talman! Jag hade egentligen inte planerat att delta i den här debatten. Men efter att en stund ha lyssnat på de redan kända argumenten för presstöd kan jag faktiskt inte avstå från att säga några ord. Det går inte att låta bli att göra det efter att under decennier ha arbetat fram tidningar som får stå på egna ben. Jag föreställer mig att det är mycket roligare än att producera tidningar som är beroende av presstöd. Jag inbillar mig att mycket skulle ha kunnat vara annorlunda om fler i det socialdemokratiska partiet hade velat satsa på duktigt tidningsfolk i stället för att satsa på ett bidragstänkande. Även i dag finns det flera socialdemokratiska dagstidningar som jag vill påstå är - jag säger det med viss adress - alldeles utomordentliga.

Jag har för begränsad tid på mig för att kunna säga något om det väsentliga i en väldigt stor och komplicerad företagsvärld. I första hand är det de som gör sådana tidningar som läsekretsen, publiken, köparna, människorna, invånarna, medborgarna vill ha som lyckas. Om man gör politiska pamfletter misslyckas man. Jag har som tidningsmakare under några decennier varit med om bådadera. Man kan nog inom branschen lätt förutse vad som blir följden om man av politiska motiv ger ut en dagstidning. När det gäller det parti som jag har arbetat i och vars press - högerpressen - jag har verkat i under några decennier har man också misslyckats med att göra tidningar som skall vara något slags propagandablad. Man måste göra sådana tidningar som köparna vill ha, om man tänker arbeta vidare på en fri marknad där köparen/konsumenten får göra tidningsvalet. Det var inte min avsikt att begära ordet i denna debatt - jag väntar på nästa interpellationsdebatt. Men jag vill ändå säga att vi skall akta oss väldigt noga för att inte hämma den kreativitet som finns och förutsättningarna för konkurrens. Presstödet är inte lyckat. Jag förstår att det är många som vill ha det, men det är de tidningar - inte minst på den socialdemokratiska sidan - som mera sett till att göra bra produkter som köparna vill ha som har lyckats.
Fru talman! Jag håller med Göthe Knutson på en punkt. Det är en plåga att vakna upp varje morgon och i brevlådan få de politiska pamfletterna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som man tvingas läsa eftersom det inte finns något alternativ i Stockholm. på första sidan, men man kallar det för politisk analys. Det är likadant även i det redaktionella materialet som helt präglas av de politiska värderingar som dessa tidningar står för. Det är klart att presstödet är oerhört viktigt för Svenska Dagbladet. De neddragningar som nu sker där är ju mycket blygsamma jämfört med dem som skulle drabba tidningen om den inte hade ett av landets kraftigaste presstöd. Presstödet är alltså oerhört viktigt. Men som jag sade i mitt interpellationssvar räcker det inte. Medieutvecklingen är sådan att man måste se också på andra saker. Att vi har ett presstöd har att göra med att tidningsfamiljer, ofta med liberala traditioner, var så att säga först på bollen på den svenska mediemarknaden. De etablerade sig på de livskraftigaste orterna där det fanns en god annonsmarknad och där distributionskostnaderna var blygsamma, eftersom tidningen spreds på ett litet område. Sedan kom bl.a. arbetarrörelsen med sina tidningar och tvingades etablera sig på de mindre lönsamma orterna. Man tvingades att sprida sin tidning i en hel region i stället för på en ort. Kostnaderna blev höga samtidigt som man ofta utsattes för annonsblockader. Detta är bakgrunden till att vi har presstödsnödvändiga tidningar i det här landet. Det är det historiska faktum som vi har att leva med. När det gäller duktigt tidningsfolk har det producerats mycket sådant på socialdemokratiska tidningar. Dessa människor har sedan köpts upp av de borgerliga tidningarna där de kan återfinnas i dag. Beträffande mångfaldsmålet är ägarkoncentrationsfrågorna faktiskt oerhört viktiga, eftersom det i mediemakten ligger en sådan maktpotential i att vara ägare. I alla andra sammanhang är vi rädda för att för mycket makt samlas på för få händer, och detta är huvudinvändningen mot den ägarkoncentration som vi kan se på en marknad som ligger demokratin så nära. Ägarkoncentrationsutredningen har också fått vida direktiv för att snabbt kunna komma med förslag om lagstiftning eller andra förändringar som kan bidra till att motverka denna utveckling. Ägarkoncentrationsutredningen behöver alltså inte begränsa sig till grundlagsförändrande förslag. Utredningen är oförhindrad att mycket snabbt komma med andra förslag som kan röra t.ex. konkurrenslagstiftningen eller andra regelförändringar som kan motverka den utveckling som vi ser just nu. I dag har regeringen beslutat om en lagrådsremiss för närradion som underlättar för närradion att vara ett kraftfullt inslag i den lokala demokratidebatten. Jag tror att det är mycket viktigt. Man brukar bortse från närradions betydelse. De som sysslar med närradio tar sedan med sig kunskap i mer professionella mediesammanhang. Den digitala utvecklingen gör att vi får ett utrymme och därmed en möjlighet till både ägarmångfald och reell yttrandefrihet. Också detta är mycket viktigt, liksom public service-satsningen. Återigen: Jag tar gärna emot idéer om hur man kan underlätta för de svaga tidningsföretagen att bli bättre på den nya tekniken som inte längre handlar om tidningsteknik utan om att gå in även i andra medier.
Fru talman! Reklam är en handelsvara. Det är inte demokrati. För att kunna fungera opinionsmässigt måste man alltså bedriva handel med reklam. Det är den konkreta verklighet som tidningar befinner sig i. Detta vet ju jag som också har jobbat med tidningar under många år på marknadsföringssidan. Det handlar om att hela tiden ha sambandet mellan upplaga och annonsförsäljning klart för sig. Det är detta som är grunden för de stora tidningarnas utveckling. De har i regel inte vuxit sig starka därför att de opinionsmässigt har företrätt en majoritet av svenska folket utan de har vuxit sig starka för att de har varit duktiga på att sälja reklam och utgivits i områden där reklamförutsättningarna har varit goda. Presstödet är inte ett mål utan ett medel för att kunna ge fler möjlighet att sprida opinion och att delta i den demokratiska processen. Jag tror inte att man skall se kopplingen på det sätt som Göthe Knutson ser den. Man måste ha klart för sig att det handlar om litet olika saker. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att vi befinner oss i en utveckling som går snabbt. Det gör att även de som i dag ser starka ut på det här området mycket väl om några år kan bli kraftigt försvagade beroende på att de inte följer med i utvecklingen.

Fru talman! Det är ingen tillfällighet att somliga tidningar växer sig starkare. I ett samhälle där läsarna, medborgarna, har ett fritt val köper de t.ex. mera Stomatol i stället för någonting annat som de inte tycker är lika bra. Det fria valet av tidning och av andra produkter är det som är gemensamt för alla länder som har fått en god levnadsstandardshöjning genom decennier - ja, rentav genom århundraden. Det är ju väldigt lätt att peka på tidningar som har svårigheter. Det borde faktiskt inte vara så svårt att också se skälen till detta. Det är faktiskt en fråga om att läsarna, publiken, allmänheten, marknaden har möjlighet att välja mellan olika produkter, säg två tidningar. Då är det inte så att den tidning som har varit och som är stor och s.k. mäktig - jag tror förresten inte att det finns några mäktiga dagstidningar - har en given tätplats. Det finns väldigt många exempel, t.o.m. i lilla Sverige, på hur den mindre dagstidningen har gått om och mer eller mindre konkurrerat ut den större. Det finns exempel på detta i Göteborg, Karlstad och fler platser. Det beror på att så länge vi har en fri marknad, en marknadsekonomi, i Sverige - och det hoppas jag att vi skall fortsätta ha - är det läsarnas fria val som avgör, och läsarna lägger inte pengar på att köpa politiska pamfletter utan på det man vill ha.

Fru talman! Jag skall inte polemisera i det här avslutande inlägget. Men jag kan ändå inte låta bli att säga följande. Låt oss ta exemplet med att läsarna väljer, för att replikera på Göthe Knutson, och ta exemplet Svenska Dagbladet. Vi konstaterade just för en stund sedan att det faktiskt är väldigt många människor som väljer Svenska Dagbladet i Stockholm. Tidningen ökar sin upplaga, men man klarar sig inte utan presstöd, och man klarar sig just nu inte utan mycket kraftfulla neddragningar och rationaliseringar därför att man inte har annonsintäkterna. Man har inte den starka marknadsposition som Dagens Nyheter har. Så ser det ut i övriga landet också. De som var först på bollen, de som grejade den där lukrativaste och billigaste annonsmarknaden, lever många av dem fortfarande ganska gott, medan andra tidningar, de som kom som andre man eller andra kvinna på bollen, har det svårt. De får färre annonser, och de får betala mer för att distribuera sin tidning. Det är därför vi måste ha ett presstöd.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat försvarsministern vad han avser göra för att Sveriges Radio skall kunna uppfylla sin viktiga beredskapsfunktion som gäller i såväl fred som i krig. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Interpellationen har föranletts av sändningsavbrottet i Sveriges Radios kanaler P 3 och P 4 på trettondagens kväll. Jag delar Göthe Knutsons uppfattning att våra public service-företag har en mycket viktig beredskapsuppgift när det gäller att i ett krisläge snabbt kunna nå och informera allmänheten i Sverige. Låt mig redan inledningsvis säga att det självklart är olyckligt att radions sändningar kan tystna på det sätt som nu skett. Som svar på Göthe Knutsons interpellation vill jag kort redogöra för vilka regler och ansvarsförhållanden som gäller i dessa frågor. området skall bibehållas så långt möjligt även under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Vidare innebär beslutet att en hög säkerhet och uthållighet i distributionen av radio och TV skall eftersträvas såväl under normala förhållanden som annars och att public service-företagen Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB skall ha en beredskap för verksamheten under sådana situationer. Företagens planering i dessa hänseenden skall ske efter samråd med Styrelsen för psykologiskt försvar samt Teracom AB, som har ansvar för den huvudsakliga distributionen av radio och TV i Sverige. SPF skall fungera som samrådsorgan i frågor om beredskap för radiooch TV-företag och även följa utvecklingen av beredskapsfrågor på massmedieområdet. Public serviceföretagen skall, liksom Teracom, årligen lämna sina beredskapsplaner till regeringen och SPF. Även andra radio och TV-företag som så önskar kan få stöd och rådgivning vid beredskapsplanering i samarbete med I den nu nämnda propositionen anger regeringen vidare att utgångspunkten för ett säkert och uthålligt distributionssystem bör vara de krav som regeringen ställer på enskilda programföretag om den tekniska säkerheten och kvaliteten i sändningarna. Det är sedan programföretagens ansvar att på sina leverantörer av tjänster för utsändning och programinsamling m.m. ställa de krav som är nödvändiga för att uppfylla de säkerhets och beredskapskrav som företagen åläggs av regeringen. I Sveriges Radios sändningstillstånd finns krav på att hålla en hög teknisk kvalitet på sändningarna. Vidare skall sändningarna ske med så god säkerhet att eventuella sändningsavbrott blir så korta som möjligt. Det ankommer i sin tur på Sveriges Radio att ställa de krav på Teracom AB och övriga leverantörer av tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla en hög säkerhet i sändningarna. Sedan tidigare finns också ett krav i sändningstillståndet att Sveriges Radio kostnadsfritt skall sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det. Möjligheten att nå ut till allmänheten med särskilt viktiga varningsmeddelanden och ett eventuellt kärnkraftslarm fanns, enligt Sveriges Radio och Teracom, även under tiden för det aktuella sändningsavbrottet. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att programföretagen är självständiga aktiebolag som utövar sin sändningsrätt i enlighet med de regler som gäller i radio och TV-lagen och i företagens sändningstillstånd samt anslagsvillkor. Beredskapsfrågor är en del i de krav som statsmakterna ställer på allmänradion och allmäntelevisionen. För närvarande pågår undersökningar inom såväl Sveriges Radio som Teracom om orsakerna till det nyligen inträffade sändningsavbrottet. Jag utgår från att Sveriges Radio och Teracom kommer att vidta de åtgärder som därvid kan visa sig vara nödvändiga.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för ett innehållsrikt svar. Det är ju ganska självklart att något så unikt och samtidigt farofyllt som ett så långt sändningsstopp i den svenska etern blir föremål för en liten riksdagsdebatt, åtminstone i interpellationens form. Det här är ju i första hand en beredskapsfunktion som vi diskuterar. Skvalradion klarar man sig förvisso utan, det till skillnad från en dagstidning. Vi har inte råd att undvara ett larmsystem som omfattar i stort sett hela riket, i synnerhet inte under flera timmar. Egentligen är två minuter, som är ett riktmärke för säkerheten i sändningsverksamheten, ett maximum. Men nu blev det desto mer. Det var ju inte förutsett att den ena olyckan skulle hamna ovanpå den andra och att detta skulle leda så till den grad av tystnad i luften. Jag läser i en PM att kretskortsfelet var åtgärdat efter cirka två minuter. Men under den tiden hann sändarstationer efter Kaknästornet släckas ned, eftersom de inte matades med radiosignaler. Det var dessa, någon eller några, sändarstationer som sedan inte gick i gång förrän efter drygt två timmar, och det var inte förutsett i beredskapsplaneringen. Det här blev naturligtvis uppmärksammat, och jag kan tänka mig att det också kommer att bli till stor nytta i beredskapsplaneringen. Vi hänger ju upp det, skall vi säga, reguljära larmsystemet i vårt land på de här två radiokanalerna. De skall fungera dygnet runt. Det blev ju följden av det vi kallar Palmemordet, som skedde vid midnatt när den riksradiokanal som man hade räknat med i en larmsituation inte längre var ute i luften. Det blev alltså en ändring efter det förödande mordet. Nu vill jag bara fråga statsrådet: Har statsrådet tagit del av Sveriges Radios larm och begäran om att det genom det här styrsystemet, Teracoms styrsystem, skall kunna bli en sådan beredskap att sådana här situationer inte vidare kan inträffa? Sveriges Radios VD, Lisa Söderberg, har gått ut i en larmrapportering.
Fru talman! Som ett direkt svar på Göthe Knutsons fråga vill jag säga att jag har tagit del av både det material som Sveriges Radio har tagit fram och det material som Teracom har tagit fram efter den här händelsen. Sveriges Radio och Teracom är ju dessutom, vilket är viktigt att understryka, helt överens om vad det var som orsakade det här olyckliga avbrottet - som jag ser lika allvarligt på som Göthe Knutson. När det gäller sändningsavbrottets längd vill jag bara för tydlighets skull säga att det endast var vid ett fåtal sändare vid de 54 stationerna som sändningsstoppet blev några timmar långt. Mediantiden för P 3 minuter. Men det är ingen ursäkt. Det är alldeles för lång tid ändå. Man kan säga att genom att sändningsavbrotten inträffade, har det konstaterats att det fanns brister i såväl Sveriges Radios utrustning som i Teracoms system för reservåtgärder. Det senare har enligt bolaget, alltså Teracom, bl.a. sin förklaring i att tillräcklig omsorg inte i förväg har ägnats åt kvalitetssäkring i samband med den omläggning från analog till digital teknik som nu genomförs. Det är en självklarhet för Teracom att nu åtgärda detta, uppger bolaget självt. Det är alltså inte tekniken i sig som har brister, utan det handlar om kvalitetssäkring i samband med teknikskiftet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för kompletterande svar. Jag är alldeles övertygad om att inte minst statsrådet känner sig, och är, engagerad i den här problematiken. Nu gäller det att man också inom Sveriges Radio förstår att göra det bästa av de resurser man har - och de är ju väldigt omfattande. Egentligen är det ganska skrämmande att radion under fredstid plötsligt tystnar. Samma sak har man med fasa upplevt i länder som har drabbats av krig. Men här i Sverige var det ett eller annat tekniskt förbiseende. När vi nu har alla dessa tekniska uppfinningar som ständigt borde förbättra tekniken, så borde också säkerheten förbättras. Men ibland kan man fundera över om det möjligen är så att ju mer sofistikerad tekniken är, desto större är risken för att det skall bli t.ex. ett sådant här väldigt obehagligt sändningsavbrott. För det är obehagligt. Man känner sig faktiskt utlämnad. Även om det här inte ökar risken för olika händelser, så är det i alla fall något som den som har upplevt tystnaden i etern nattetid sällan eller aldrig glömmer. Vi behöver radion som komplement till dagstidningarna.
Fru talman! Göthe Knutson och jag har ju ett gemensamt förflutet i Styrelsen för psykologiskt försvar, så vi tillhör verkligen dem som värnar om att de här systemen skall fungera. Jag håller med om att man ibland kan känna en oro inför de mer sofistikerade tekniska systemen och de väldigt stora effekter det får om det är något som för ett ögonblick inte fungerar som det skall. Sveriges Radio mycket väl medvetna om allvaret i situationen. De klarade ju sina egna problem på två minuter. Sedan var det ju Teracomdelen som var problemet. Men hade ett viktigt meddelande behövt sändas ut, om det hade inträffat något annat där små tekniska problem kan få vittgående, katastrofala konsekvenser - t.ex. ett eventuellt kärnkraftslarm - så hade P 1 och P 2 kunnat utnyttjas. Det är i alla fall Sveriges Radios bedömning. Men det är återigen ingen ursäkt. Självklart måste detta fungera.
Fru talman! Jag vill bara tillägga att vi säkert på många håll i landet - och från statsrådets sida också förstår jag - är väldigt angelägna om att också den här delen av samhällets viktigare funktioner skall fungera oklanderligt. Nu vet vi också att det kan inträffa malörer. När Sveriges Radio tystnade för några år sedan visade det sig att det var en spik i en bräda som orsakade denna tystnad.

Det kan t.ex. vara fråga om en spik i en bräda i en kabel. I detta fall var det något annat. Jag tackar statsrådet för ett engagerat svar.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att komplettera försöksverksamheten med föräldrastyrelser till att även omfatta arbetet med att fördela elever i olika undervisningsgrupper. Det är viktigt att skolan öppnar sig för föräldrars berättigade krav på inflytande. Föräldrarna är en viktig men förhållandevis outnyttjad kraft i skolan. Föräldrar har ofta erfarenheter och kunskaper som kan bidra till skolutvecklingen. De kan bidra till att utveckla den pedagogiska miljön för eleverna. Om föräldrarna skall kunna göra detta är det viktigt att de har inflytande just för att de är föräldrar och att inflytandet gäller sådant som de själva anser vara viktigt. Det är mötet mellan föräldrarna och skolpersonalen, mellan två olika perspektiv, som kan ge upphov till utveckling. fr.o.m. läsåret 1996/97 finns det möjlighet att inom grundskolan och särskolan som försöksverksamhet inrätta en lokal styrelse där föräldrar är i majoritet. Försöksperioden omfattar fem år. Intresset har varit stort, och hittills har 90 skolor anmält till Skolverket att de deltar i försöket. Regeringen har i en särskild förordning bl.a. angivit de uppgifter som får läggas på en lokal styrelse. Utgångspunkten vid valet av arbetsuppgifter var att frågor som var viktiga för skolan skulle kunna behandlas av den lokala styrelsen. Till en lokal styrelse skulle dock inte få överlåtas sådana uppgifter som leder till att rektor inte kan utöva sin ledningsfunktion. En annan begränsning som gjordes var att sådana uppgifter som innebär myndighetsutövning eller som på annat sätt berör enskilds rätt inte heller skulle få överlåtas till den lokala styrelsen. Jag välkomnar en debatt om hur de lokala styrelserna kan utvecklas och fungera bättre. Många frågor behöver diskuteras. En sådan är avvägningen mellan styrelsens berättigade krav på viktiga arbetsuppgifter och den enskildes rätt till säkerhet vid behandling av individuella elevfrågor. För mig är det viktigt att invänta Skolverkets utvärdering, som kommer att föreligga vid försöksperiodens slut, innan jag tar ställning till den fortsatta verksamheten. Jag är därför inte nu beredd att gå in och föreslå ändringar i försöksverksamheten.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Först skall jag säga att när jag framställde den här interpellationen kände jag inte till att det skulle hållas en extra debatt om skolan, vilken ägde rum i går. I den berördes delvis det som jag har tagit upp i interpellationen. Fru talman! Skälet till att jag framställde denna interpellation var att många känner en frustration över det som sker och som det har talats mycket om under de senaste veckorna. Då söker man instrument för att komma till rätta med problemen. Då ser man försöksverksamheten med föräldrastyrelser - vilken jag i allra högsta grad bejakar och tycker är alldeles utmärkt - som ett instrument. Då knyter man också an till det som statsrådet tar upp i sitt svar, nämligen att föräldrarna, styrelserna, måste få vara med om saker som de verkligen uppfattar som viktiga. Jag har märkt att det även finns om inte frustration så i alla fall en oro över att skolledningen - rektor - i många fall inte har känt nya elever som kommer till den aktuella skolan från andra skolor. Jag har stött på några sådana exempel. Skolledningen har inte känt till bakgrunden och andra saker på samma sätt som föräldrarna helt naturligt gör. Detta kan ha lett till att klasser, arbetsgrupper, har skapats som, åtminstone utifrån, kan tyckas ha en ensidig sammansättning på olika sätt. Skolministern menar att integrationsfrågor och annat kan komma att störas av detta. Då kan man tänka att det i detta sammanhang finns ett utrymme för föräldrar att bättre ta del i detta arbete. Det är då, om Ylva Johansson tillåter att jag säger det, man stöter på det litet byråkratiska förhållningssättet. Jag kan se i svaret att det inte får bli på det sättet att uppgifter som kan hämma rektor i hans yrkesutövning eller ledningsfunktion får överlåtas till föräldrastyrelserna. Det får inte bli någon myndighetsutövningsinskränkning. Men det är ju just i fråga om detta som inflytandet kanske ligger, nämligen att man "nallar" litet på dessa moment, att man litet grand ger sig in på dessa områden för att föräldrarna skall känna att de har fått inflytande över det som verkligen är viktigt. Då är det ofta det som har att göra med dessa ledningsfunktioner, denna myndighetsutövning. Det är när det gäller detta som jag skulle vilja efterlysa litet mer generositet i svaret från statsrådet, särskilt om man kopplar det till den tidsperiod som vi talar om. Skeendet är mycket snabbt på detta område. Det är mycket som förändras. Och vi upprörs kanske i ökad utsträckning över att det förekommer våldsmoment och att det förekommer en diskussion om kvaliteten som relaterar till denna myndighetsutövning. Då tycker jag att det är litet avlägset när denna tidsperiod är slut. Då befinner vi oss fem år från nu. Och så länge tycker jag inte att vi kan vänta på att få dessa förändringar som ligger i linje med vad föräldrarna vill göra. Fru talman! Då kommer det sista momentet in. Föräldrarna har ju som statsrådet säger berättigade krav att ställa på delaktighet. Men jag tycker också att samhället genom att lägga ut sådana här uppgifter, sådant här inflytande, på något sätt också skall så att säga tvinga på föräldrarna delaktigheten och ansvaret. Jag tycker att det skall gå litet fortare än denna utvärdering anvisar.
Fru talman! Jag tror att jag och Lennart Daléus delar engagemanget i fråga om hur man skall få föräldrar att bli mer delaktiga i skolan och få ett större inflytande. Om vi ser på hur det har sett ut under flera års tid på skolans område har föräldrar många gånger inte känt sig välkomna i skolan, och det har förekommit att de många gånger har uppfattat det ungefär som att de måste ha en pedagogisk utbildning eller åtminstone ha gått en kurs innan de får vara med och ha inflytande. Med denna försöksverksamhet har vi gjort en tydlig markering - föräldrar har ett berättigat krav på inflytande. Och vi har lämnat ganska stora friheter under denna försöksverksamhet. Men vi har slagit fast en sak, nämligen att föräldrar skall vara i majoritet i styrelserna. Detta har inte varit okontroversiellt. Många har tyckt att det har varit att gå väl långt att kräva majoritet av föräldrar. För mig har det varit viktigt, eftersom det är en viktig markering av föräldrarnas betydelse och föräldrarnas förmåga att ta ansvar i skolan. Jag har velat göra denna markering, eftersom jag tror att den kanske viktigaste formen för inflytande trots allt inte är att sitta i en lokal styrelse utan att ha om inte den dagliga kontakten så åtminstone regelbunden kontakt mellan hem och skola. Efter den diskussion som har kommit i gång i i princip alla skolor efter att denna försöksverksamhet har startat tror jag att det inte finns någon skola i Sverige där denna fråga inte har varit uppe till diskussion, dvs. hur man skall arbeta med föräldrainflytande efter det att förslaget om försöksverksamhet hade gått igenom. Även om inte alla valde att ta ett så stort steg som att gå in i försöksverksamheten, så tror jag att det faktum att det nu finns en möjlighet till dessa lokala styrelser med föräldramajoritet och det faktum att alltfler skolor går in i det kommer att påverka relationen mellan hem och skola för alla de föräldrar som inte sitter som representanter i den lokala styrelsen, vilket ju ändå är de flesta. Det är klart att det finns en ganska vida spridd farhåga att förldrarepresentanterna i den lokala styrelsen inte är tillräckligt förankrade i hela föräldrakollektivet. Och hur skall man kunna företräda alla föräldrars intressen? Jag tycker inte att dessa farhågor skall förhindra försöksverksamheten. Men jag kan också se att det kan finnas sådana risker. Därför är det viktigt att allt inflytande från föräldrars sida till skolan inte bör gå via representation i lokala styrelser, utan lika viktigt, eller än viktigare, är den regelbundna kontakten mellan lärare och föräldrar och mellan föräldrar och rektor. Många av de frågor som Lennart Daléus här tar upp och som handlar om ett enskilt barns lämpliga placering i skolan tillsammans med kompisar, i en lämplig social miljö och tillsammans med lärare som barnet fungerar bra tillsammans med, kanske i första hand är frågor som det är viktigt att föräldrarna har ett stort inflytande över. Men den viktigaste vägen kanske inte är att gå via en representant i föräldrastyrelsen för att få det inflytandet. Vi kanske hellre skall försöka skapa en större lyhördhet ute på skolorna i dessa frågor för föräldrarnas krav och synpunkter. Det hoppas jag blir en viktig, och kanske den viktigaste, bieffekten av denna försöksverksamhet och att frågor om föräldrainflytande tas på större allvar ute på skolorna. Jag tycker att man redan kan se en sådan tendens.
Fru talman! Jag tror att det är så. Men nu tar statsrådet upp en ny fråga som jag tycker är viktig. Statsrådet säger nu att det viktiga är att få den dagliga kontakten mellan föräldrar, lärare, elever och skolledning. Har statsrådet någon idé om hur det skall kunna ske parallellt med denna försöksverksamhet? Jag håller gärna med om att det är på det sättet. Å andra sidan tycker jag att det måste finnas något organ, någon funktion, som ändå förmår samla och kanalisera ett engagemang och en opinion från föräldrarna i en del frågor. Det kan finnas en risk för en enskild lobbyverksamhet från föräldrar gentemot skolledning när det gäller t.ex. fördelning i arbetsgrupper som behöver stöd i litet mer - jag avskyr att säga det - institutionaliserade förhållanden, som gör att man bland de föräldrar som har varit med om utvecklingen av en klass verkligen organiserat kan få in synpunkter till skolledningen. Det är delvis detta som ligger bakom min interpellation. Statsrådet redovisade omfattningen av försöksverksamheten. Den är god. Men har statsrådet några planer på att stimulera en utökning av denna försöksverksamhet i takt med att engagemanget växer fram hos dem som har prövat detta? Där är jag tillbaka i försöksperioden. Har inte statsrådet någon idé om hur vi kan göra avstämningar under resans gång, som ändå är fem år? Man kan komplettera mandatet för föräldrastyrelserna, så att vi inte väntar dessa fem år och får se utvecklingen gå en helt annan väg för barn, lärare och skolledning som vi vill korrigera. Den allra sista frågan blir: Om det här är de viktiga frågorna, har statsrådet på något sätt känt av vilka frågor föräldrarna tycker är viktiga att få vara med om och hur de frågorna förändrats? Jag stötte på exempel i kommuner där skolor läggs ned mot föräldrarnas vilja. Det är skolor med en inriktning åt något håll, internationella skolor och annat. Kommunerna lägger ned, föräldrarna samlas och skapar i stället egna alternativ, friskolor och på annat sätt. Det finns naturligtvis en risk att själva förfarandet leder till någon sorts ny uppdelning som vi inte eftersträvar. Detta är för föräldrarna viktiga frågor. Att de viktiga frågorna går en förbi medan man får delaktighet i frågor som kanske är av mer marginell karaktär skulle vara olyckligt. Jag frågar igen: Finns det någon möjlighet att stämma av under resans gång? Har statsrådet möjlighet att komplettera genom att känna av föräldrarnas önskemål om vad som är de verkligt viktiga frågorna?
Fru talman! Jag är säker på att Lennart Daléus delar min uppfattning att även om det är oerhört viktigt att föräldrarna har ett stort inflytande och möjlighet att utöva sitt engagemang för skolan är det också viktigt att vi har ett fortsatt politiskt ansvar för skolan. Skolan är en angelägenhet inte bara för dem som går där eller har sina barn där, utan också för hela samhället. För mig är det viktigt att det finns ett politiskt ansvar att utkräva för skolpolitiken på kommunal och på nationell nivå. Det är därför försöksverksamheten är utformad på sådant sätt att det är kommunfullmäktige som beslutar om försöksverksamhet och som beslutar om delegationen till den lokala styrelsen. Om man tycker att det är en mycket dålig idé med en lokal styrelse skall det finnas någon som kan avsättas för det beslutet. Det tycker jag är viktigt för demokratin, för att skolan skall vara en allmän angelägenhet. Det visar också att det finns en rad frågor som är viktiga för en enskild skola och som självklart inte enbart beslutas på skolan. Sådana frågor är resurstilldelningen till skolan, nedläggning av skolan eller utbyggnad av skolan. Många av de frågorna ligger ju på den politiska nivån, och det är den vägen föräldrar får ha inflytande. Alla frågor kan inte flyttas ut till den enskilda skolan, utan det måste också finnas ett politiskt ansvar för skolan och för skolans utveckling. Den vägen är inte heller stängd för föräldrar att verka. Låt mig säga någonting om möjligheten att utveckla försöksverksamheten. Vi har utformat en organisation av sådant slag att man inte behöver något tillstånd för att ingå i försöksverksamheten med lokal styrelse med föräldramajoritet. Det räcker att anmäla sig till Skolverket när man har beslutat att göra så. Det kan jag väl säga att jag är rädd att jag något har överskattat kommunernas vilja att anmäla sig till Skolverket. Det är mycket möjligt att det är väsentligt fler skolor som har beslutat om lokala styrelser men som inte har känt det som någon större angelägenhet att anmäla detta till Skolverket. Utöver de 90 som finns anmälda kommer hela Jönköpings kommun, vilket är ungefär 45 skolor. Det finns säkert flera andra sådana exempel på att man ännu inte har anmält sig till Skolverket. Mitt intryck är att det finns ett mycket starkt tryck i frågan. Även om inte alla bestämmer sig för att gå in i en lokal styrelse resulterar ofta initiativen till föräldrainflytande på skolan i att man i stället inrättar ett föräldraråd eller ett brukarråd. Det kan vara en bra första form innan man går in mer formaliserat. Lennart Daléus säger att det kanske är bra att trycka på med formellt beslutsfattande om sådant som föräldrar tycker är viktigt, t.ex. barnets placering i olika klasser. Jag kan förstå det. Det finns en sådan möjlighet i försöksverksamheten. Styrelsen kan besluta om den punkt som heter: Utveckling av formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen och för föräldrarnas information om skolans mål och sätt att arbeta och olika valalternativ. Om styrelsen ansvarar för hur skolan skall arbeta med relationerna mellan skola och hem innebär det att styrelsen kan fatta principiella beslut om inriktningen och utformningen av det samarbetet utan att för den skull hamna i en situation där man beslutar om ett enskilt ärende. Jag tror att möjligheten till inflytande över principiellt viktiga frågor finns inom ramen för den försöksverksamhet som är beslutad.
Fru talman! Så spännande. Det statsrådet säger innebär alltså att det finns ett utrymme inom försöksverksamheten för styrelsen att vara med om utformandet av arbetsgrupper eller något åt det hållet. Det är jag glad för, om beskedet är sådant. Jag håller med om att det måste finnas ett politiskt ansvar och en politisk verksamhet i vilken föräldrarna också kan delta. Men jag tror att det är här som det är med många människor, man har svårt att ge sig in i den politiska verksamheten på grund av att man har engagemang i en särskild fråga eller i en särskild omständighet. Det måste naturligtvis på något sätt finnas en kanal in i systemet för engagerade föräldrar, vilket också försöksverksamheten medger. Inte minst efter den debatt vi har haft i några månader, och som säkert kommer att fortsätta, om skolans roll och skolans ansvar, om föräldrarnas roll och föräldrarnas ansvar, tycker jag att det borde finnas en kanal som är öppnad för föräldrarna att öka ansvarstagandet om de skulle vilja det. Jag kan bara vädja till statsrådet att ha den beredskapen även under de här fem åren. Skulle detta engagemang visa sig öka på ett sådant sätt att det blir en verklig kraft i skolans arbete måste det också finnas en korg att fånga upp detta i och ta det till vara. Jag är också mycket glad åt det statsrådet säger i svaret, att hon välkomnar en debatt om hur de lokala styrelserna kan utvecklas och fungera bättre. Hon berättar även att det tycks vara fler skolor som ingår i den här försöksverksamheten. Jag tycker, fru talman, att det vore mycket angeläget och att vi borde vara glada om statsrådet kunde komma hit vid ytterligare några tillfällen och berätta hur många skolor det blir, hur försöksverksamheten går framåt och även på annat sätt kanske se till att vi får möjlighet till en debatt om den här verksamheten och det här instrumentet i skolans utveckling. Jag är glad och tacksam för svaret.
Fru talman! Det är roligt att vi har en gemensam syn på detta. Jag är glad att riksdagsledamöter engagerar sig i de här viktiga frågorna. Jag tror att det är många som välkomnar att det skapas nya möjligheter, men kanske också att det skapas informella forum där man kan diskutera viktiga frågor om skolan. Jag tror att det är oerhört viktigt för skolans legitimitet i samhället att föräldrar har ett starkt engagemang i den och att föräldrar känner en möjlighet att bli ianspråktagna av skolan. Jag tror att det är en förutsättning för att skolan skall få den uppbackning av föräldrar och det omgivande samhället som är nödvändig om man skall klara sin viktiga men i dag faktiskt också mycket svåra uppgift.

Fru talman! Roland Larsson har frågat statsministern om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att snarast klarlägga situationen för de jordbruksföretagare vars djurbesättningar drabbats av EHEC Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. EHEC är en zoonos, dvs. en sjukdom som kan överföras från djur till människa. EHEC kan orsaka allvarlig sjukdom med dödlig utgång hos människa. Framför allt barn och äldre människor drabbas. De smittbärande djuren blir inte sjuka. Smitta kan spridas från människa till människa, från miljön till människa, från livsmedel till människa och från djur till människa. Vi har mycket begränsade kunskaper om hur smittspridningen sker. Smitta har vid provtagning bl.a. påvisats hos flera djurslag såväl vilda som tama. Vi befinner oss i en fas av intensiv kunskapsuppbyggnad. Statens veterinärmedicinska anstalt och Smittskyddsinstitutet har utarbetat en gemensam handlingspolicy beträffande EHEC hos nötkreatur. Jordbruksverket bekostar och utför provtagning i de nötkreatursbesättningar som inom ramen för projektet visat sig vara smittade med EHEC-bakterier.

Sistnämnda rekommendation innebär således att maskiner som används gemensamt av flera gårdar omfattas av rekommendationerna. I fråga om de livsmedelshygieniska aspekterna rekommenderas att mjölk från gården skall pastöriseras före förtäringen, att mjölken inte bör säljas annat än till mejeri, att husbehovsslakt inte bör ske, att speciella slaktrutiner bör upprättas på slakterierna och att speciella rengöringsrutiner av slakterier efter slakt av misstänkt EHEC-positiva djur bör upprättas. Samtliga djurägare med konstaterad besättningssmitta erhåller tydliga skriftliga rekommendationer om djurhanteringen. Enligt Jordbruksverket bör samtliga idisslare - i praktiken får och nötkreatur - omfattas av rekommendationerna. All besättningsprovtagning har grundat sig på motiverade provtagningsbeslut riktade till djurägare med stöd av lagen om provtagning på djur. De berörda myndigheterna har enats om att rekommendera vissa hygien och slaktrutiner i de besättningar som kan antas utgöra en potentiell hälsorisk för människa. Regeringen har den 4 december 1997 gett Jordbruksverket i uppdrag att efter samråd med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet analysera behovet av en särskild lagstiftning för zoonotiska sjukdomar hos djur. I uppdraget ingår även att utreda vilka djursjukdomar som bör omfattas av en eventuell lagstiftning om zoonoser. Uppdraget skall redovisas senast den 30 Jag har för egen del vid ministerrådsmötet den 20 januari i år uppmärksammat EU:s jordbruksministrar och kommissionen på frågan om de tilltagande problemen med EHEC. Jag poängterade därvid vikten av att forskningen på området utvecklas och av att gemensamma regler snarast kommer till stånd. Arbetet med att finna en lösning så att vi kan minimera risken för att människor skall bli smittade av EHEC har mycket hög prioritet, och ett intensivt arbete pågår för närvarande med dessa frågor.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Samtidigt vill jag passa på att framföra en ursäkt för att interpellationen inte ställdes direkt till ministern, vilket var avsikten från början. Det var ett fel i utskriften, och det skall inte uppfattas som något annat. Jag skrev interpellationen när jag fick kännedom om vad som höll på att hända på gårdarna. Jag insåg att vi hade ett stort, svårhanterligt och nytt problem framför oss. Det kommer att leda till besvärande konsekvenser för näringen och för de lantbrukare som drabbas. Det framgick av jordbruksministerns svar om vilka restriktioner som bör gälla för en drabbad gård, att det är nästintill omöjligt att driva normal verksamhet på ett jordbruk med den typen av restriktioner och bestämmelser. För den gård jag har varit i kontakt med är det så gott som omöjligt att få avsättning för produkterna på normalt sätt. Det finns ingen som vill ta emot produkterna. Även om det i formell mening fortfarande är möjligt att sälja produkterna, finns det i praktiken ingen som vill köpa dem. De slakterier som tar emot dem måste uppfylla speciella krav, och det dyker upp stora extra kostnader i samband med detta. En del av kostnaderna betalar slakterierna själva, bl.a. veterinärmedicinska undersökningar och kontroller. Men extra slaktkostnader får jordbrukaren betala själv. Man har på den gård jag har varit i kontakt med berättat om hur kostnaderna har ökat och hur svårt det har blivit. Ett exempel: För att få ett lamm från gården slaktad måste man betala 1 000 kr extra. Ett slaktat lamm säljs för 600 kr. Så det är en dålig affär. Vid varje provtagningstillfälle behövs 3-4 extra personer för att klara hanteringen. De 3-4 personerna får sedan inte besöka andra gårdar utan att först ha genomgått en kontroll. Det är svårt att få tag i folk inom jordbruket som inte på något sätt har eget jordbruk eller jobbar på andra jordbruk. Det går inte att sälja grisarna från dessa gårdar. Denna gård ingår in en s.k. grisring. Man har en gemensam verksamhet med andra jordbruk. De tar inte emot grisarna längre. Det finns även en maskinring. Men man tar nu inte heller emot maskiner från gården. Gödseln går inte att använda. Detta är ett oerhört svårt problem. Inga möjligheter till ersättning finns. Eftersom det inte finns någon lagstiftning på området får man ingen ersättning från Jordbruksverket. Eftersom djuren inte blir sjuka av bakterien - den smittar enbart människor - får man inte heller ut något på de försäkringar som finns på området. Man är helt ställd utanför möjligheten att få hjälp från något håll. Man undrar då naturligtvis hur verksamheten skall planeras. Hur skall jordbruket över huvud taget drivas i framtiden? Detta är en fråga som akut behöver ta sikte på att hjälpa de enskilda lantbrukare som har drabbats. Med hjälp av instruktioner till Jordbruksverket eller på annat sätt skall gårdarna hanteras på samma sätt som vid andra smittosamma sjukdomar som lagstiftningen omfattar - även om lagen inte omfattar denna.
Herr talman! Jag kan förstå att det finns ett önskemål att hantera denna smitta på samma sätt som med t.ex. salmonella. Av flera olika skäl är det inte möjligt. Det viktigaste skälet är att våra kunskaper om EHEC - hur smittan sprids och hur bakterien skall bekämpas - ännu inte är tillräckligt omfattande för att vi skall kunna lägga upp ett sådant program. Därför är det inte heller möjligt att skapa ett regelverk där det går att avgöra under vilka omständigheter en lantbrukare kan få ersättning. Som jag sade i mitt svar befinner vi oss i ett skede av intensiv kunskapsuppbyggnad. Det betyder att Jordbruksverket och andra berörda myndigheter kommer att fortsätta arbetet med provtagningar och att försöka spåra hur smittan sprids. Utan tvivel är det angeläget att vi kan öka våra kunskaper så att vi förstår problemet bättre. Detta är i första hand ett problem för de människor som drabbas av sjukdomen. Därav följer att vi måste ha ett visst regelverk för vad som skall göras när smitta har konstaterats. Det regelverket kan låta komplicerat när man läser upp det i ett sammanhang. Men jag gjorde det av det enkla skälet att interpellationen lät antyda att regelverket i sig är otydligt. Det är det, enligt min uppfattning, inte. Det finns tydliga regler som talar om vad som bör göras vid konstaterad smitta. Det som är oklart är det grundläggande kunskapsläget. Det är det som gör att det inte finns ett precist program i dag. Vissa restriktioner måste finnas. Det är också riktigt, som interpellanten säger, att det i dag inte finns en ersättning till lantbrukaren. Det är, enligt min uppfattning, inte heller självklart att det skall vara så att staten träder in med en ersättning. I själva verket tycker jag att det är en rimlig utgångspunkt att det primära ansvaret åvilar just producenten. Det borde vara en självklar skyldighet för en lantbrukare eller annan aktör i produktionskedjan att se till att eventuell smitta inte förs in i livsmedelsproduktionen. Trots detta har jag förståelse för att situationen är svår för många lantbrukare. Vi har på Jordbruksdepartementet gett Jordbruksverket i uppdrag att redovisa de särkostnader som uppstår för hanteringen vid slakt eller i andra sammanhang med anledning av de program för att öka kunskaperna som myndigheterna bedriver. Mot bakgrund av analyser av kostnader som vi får in från Jordbruksverket kommer vi att överväga om det behövs ytterligare insatser. Men vi är ännu inte färdiga med det arbetet. Jag kan i dag inte redovisa resultatet. Men vi har hög uppmärksamhet på frågan, och vi ser med oro på situationen.
Herr talman! Vi är säkert helt överens om att huvudproblemet är att människor smittas. Det kom ju larmrapporter i somras att den här bakterien fanns nere vid Laholmsbukten, och det var ett stort pådrag just däromkring. Då visste man inte riktigt varifrån den kom. Det stora problemet är egentligen att sjukdomar från de här bakterierna är svårare än många andra sjukdomar just när det gäller äldre människor och barn. Samtidigt är det så att den gård som har drabbats av det här inte själv har någon del i detta. Man vet inte ens varifrån smittan kommer, och man kan inte se att det hänger ihop med någonting i skötseln eller någonting annat. Vad jordbruksministern i praktiken säger med de här formuleringarna är, om jag skall uttrycka mig drastiskt, att man tyvärr inte kan göra någonting för de här personerna utan att de som producenter får ta sitt ansvar. Det betyder i praktiken att den här gården kommer att gå omkull. Det är ett familjejordbruk med ett par stycken som jobbar, och de kommer inte att kunna driva verksamheten. De kan bli av med sina nötkreatur under mycket starka restriktioner. De kan i praktiken inte bli av med sina får. De kan inte heller bli av med sina grisar, som egentligen inte alls berörs av det här direkt, utan indirekt. Inte ens maskinerna kan användas på annat håll. Det betyder i praktiken att de här människorna lämnas utan stöd. Vi kan naturligtvis säga att detta borde kunna hanteras inom näringen eller inom försäkringssystemet. Det tycker jag också, men det har inte funnits någon möjlighet att göra det eftersom man inte har känt till problematiken. Försäkringarna täcker ju bara de fall då djuren blir sjuka. Det är tragiskt att det skall bli så här. Det är en allvarlig påminnelse för alla människor som i dag klagar över att jordbruket får för mycket stöd när de får klart för sig att den risk som jordbrukare tar i ett sådant här fall innebär att man kan förlora allt man äger och har på ett enda ögonblick, beroende på att en bakterie som man inte ens vet någonting om kan komma in i besättningen. Det kan vara bra att veta det för dem som tycker så. Jag tycker att jordbruksministern inte helt och hållet skall avvisa tanken på att försöka inrymma det här tills utredningen är klar och tills allt detta har klarlagts. Då kanske man väljer att gå en helt annan väg och göra på ett helt annat sätt. Jag känner inte till att någon av dem som har drabbats av den här typen av bakterier har blivit friförklarad ännu. Det är möjligt att det är så, men jag har inte hört talas om det. De som har drabbats borde på något sätt få ett stöd. Det kan mycket väl ske inom de ramar som finns, men jag kan inte säga hur konstruktionen skall se ut. Detta är tragiskt, och det är ett hot mot väldigt många, eftersom rädslan i trakten omkring är så stor att människor inte ens vågar gå till varandra därför att man inte vet om man drar med sig den här typen av bakterier.
Herr talman! Tillåt mig beträffande jordbruket och stödnivåerna göra den reflexionen att just det faktum att jordbruket är mottagare av många stöd och ersättningar kan vara ett av skälen till att det ur jordbrukarens perspektiv är rätt självklart att i en sådan här situation vända sig till staten och förvänta sig att få stöd. Jag tror inte att man inom andra branscher med samma självklarhet skulle utgå från att om man drabbas av en sådan här process skall staten träda in och ersätta producenten. Jag tycker inte att det skall vara en självklar princip, inte heller när det gäller jordbruket. Jag vidhåller att det primära ansvaret inom all produktion åvilar producenten. Det är ingens fel att den här bakterien börjar dyka upp, under 80-talet i andra länder och under 90-talet här hos oss. Men det faktum att det inte är den enskilde jordbrukarens fel innebär inte att det automatiskt finns en skyldighet för staten att träda in. Låt mig också säga - som jag redan har sagt men som jag gärna upprepar - att jag har förståelse för att situationen är svår och att vi därför från Jordbruksdepartementets sida har vänt oss till Jordbruksverket för att få en bedömning av vilken typ av extrakostnader det handlar om för drabbade lantbrukare. Givetvis är syftet med en sådan analys att man också skall fundera över om det kan finnas behov av och möjlighet att i någon mån kompensera för extra kostnader. Låt mig också säga, vilket är viktigt, att om man följer de rekommendationer som myndigheterna har gjort upp är det inte omöjligt att hantera den här smittan. Det är en bakterie som finns i tarmsystemet hos djuren och som av det skälet ytterst sällan kommer i beröring med köttet över huvud taget. Med god hygien vid slakten förekommer det inte att smittan går den vägen. Med de extra restriktioner som myndigheterna föreslår vid konstaterad smitta finns det definitivt ingen risk med att använda köttet. Jag tror också att det är viktigt att vi hjälps åt med att sprida den kunskapen, så att de åtgärder vi vidtar för att hantera problemet står i rimlig proportion till problemet i sig. Jag delar uppfattningen att det inte finns någon anledning att föra ut stora mängder kött ur produktionen av oro för den här smittan. Det är inte en smitta av den karaktären. Det är också viktigt att alla inblandade aktörer förstår på vilken nivå det är önskvärt och nödvändigt att vidta åtgärder. Låt mig än en gång säga att vi har en mycket stor uppmärksamhet på den här frågan. Vi anser att det är oerhört viktigt att vi kan förbättra kunskaperna, därför att det är först med goda kunskaper om hur smittan kan uppstå, hur den sprids, hur den kan bekämpas och hur den kan avklinga som vi har goda förutsättningar för en bra bekämpning av bakterien. Det är också därför som jag har väckt frågan i EU:s ministerråd. När det gäller själva forskningsarbetet tror jag att det är både önskvärt och nödvändigt att det görs ett sådant arbete, inte bara i enskilda länder utan också på den gemensamma europeiska nivån.
Herr talman! Jag har inte svårt att dela uppfattningen att den här problematiken borde kunna hanteras inom de ramar som finns för jordbruket. Men när man skriver regler för hur man skall fördela resurser förutsätter det att man känner till problematiken så att man kan ta hänsyn till den. Men det kunde man inte, och när man inte har gjort det ställs den enskilde helt åt sidan. Det är bara på det viset. Det är också så att det går att hantera den här bakterien. Jag har också läst om det och förstått det. Det är en sak, men med den brist på information som finns om bakterien och farligheten, trots att det innebär en risk när den överförs på människa, går det inte riktigt att hantera informationsdelen. Det går inte att få en marknad eller en omgivning att tro på det här. Så är det ju med larmrapporter. Jordbruksministern borde veta att larmrapporter av olika slag som dyker upp ganska snabbt får en reaktion som gör att saker och ting händer som i det längre perspektivet kanske visar sig inte vara så allvarliga som just när det händer. Det här är just ett exempel på det. Jag hör inte till dem som anser att staten skall gå in och täcka sådana här saker. Det är riktigt som sägs: Vilken näring kan räkna med det? Men jag ser det som en smittofara för människor. Det är det som det handlar om. Djuren blir inte sjuka. Lantbrukaren drabbas ekonomiskt. Men ytterst är det en smittorisk genom att äldre människor och barn kan drabbas av en sjukdom som är dödlig. Det är därför det är en samhällsangelägenhet att se till att det här stoppas. Jag menar att ett led i detta kanske vore att hjälpa de lantbrukare som drabbats av det här över tröskeln, så att de får den tid på sig som de behöver för att klara ut de saker som skall klaras ut. Jag vill sluta med att till jordbruksministern lämna över en liten dagboksanteckning från den här gården. Frun på gården har skrivit ned allt vad som har hänt under en enda dag. Den är kort och lätt att läsa, men den ger en illustrativ bild av hur det känns för den enskilde.
Herr talman! Jag tar gärna emot dagboksanteckningen och tittar igenom den. Jag förstår, som sagt var, att situationen kan vara problematisk för berörda lantbrukare. När det gäller smittvägarna sade jag i mitt svar att det finns fyra vägar för smittan att nå till människor: den kan gå från människa till människa, från djur till människa, från miljö till människa och från livsmedel till människa. Det är också ett av skälen till att det är svårt att genom åtgärder som är inriktade på en av de här smittvägarna hantera hela problematiken. Därför är det naturligtvis också viktigt att vi arbetar med alla de olika områdena. Låt mig än en gång understryka att vi tycker att den här frågan har stor vikt för oss på departementet och för de berörda myndigheterna, som ju har utarbetat en gemensam handlingsplan. Vi kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet. Vi kommer naturligtvis också att gå vidare med det arbete som har påbörjats med att analysera de extra kostnader som uppstår och se hur vi kan hantera frågan på bästa möjliga sätt för alla parter.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

De måste därmed strikt genomföras i medlemsstaterna. Detta har också gjorts genom Statens jordbruksverks föreskrifter om transport av levande djur som trädde i kraft den 1 När det gäller transport av rävar finns i Jordbruksverkets föreskrifter regler för hur transportbehållare skall vara konstruerade. Vidare anges att utfodring skall ske med högst 24 timmars intervaller.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 Nämnden skall ha tillgång till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Vad gäller den transport av rävar från Norge som föranlett interpellationen så undersöktes transporten av gränskontrollveterinären i Svinesund. Det fanns då inget att anmärka på transporten. Djuren skulle via Sverige transporteras till Polen. Jordbruksverket kontaktade miljö och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun och föreslog att transporten skulle kontrolleras innan den lämnade Sverige. Någon sådan kontroll gjordes inte. En aktiv medverkan av tillsynsmyndigheter är en förutsättning för att djurskyddslagstiftningen skall fungera effektivt. Enligt min mening är det alltså inte lagstiftningen som behöver ändras. Om det emellertid skulle visa sig att lagstiftningen trots allt behöver skärpas är jag naturligtvis beredd att ta de initiativ som behövs.

Herr talman! Låt mig först säga att jag delar uppfattningen att det är mycket viktigt att vi har ett bra regelverk när det gäller transporter av djur, och att det givetvis också är mycket viktigt att detta regelverk i praktiken efterlevs genom att de som är ansvariga för tillsynen, dvs. kommunerna och den nämnd och förvaltning som kommunerna har utsett också genomför tillsyn i tillräcklig utsträckning. Jag tycker också att det här är en fråga som vi måste följa mycket noggrant. Jag är beredd att se om det kan behövas ytterligare åtgärder. Trots det som nyss har sagts är jag inte alldeles övertygad om att det mest angelägna skulle vara att ändra föreskrifterna eller regelverket.

Utöver att de har möjlighet att utöva den här tillsynen har kommunerna naturligtvis också rättighet att själva avgöra och bedöma när de tycker att olika insatser är angelägna. Det finns ju också goda möjligheter för ett samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och andra myndigheter och givetvis också för ett initiativ på den politiska nivån för att förbättra insatserna på det här området om vi anser att det behövs. Låt mig säga att vi följer denna utveckling med största uppmärksamhet på Jordbruksdepartementet. Jag är inte beredd att acceptera att vi i Sverige inte har en tillfredsställande tillsyn på detta område. Det är en fråga där vi ofta i internationella sammanhang agerar och ställer krav på andra aktörer. Självfallet måste vi då också själva här hemma leva upp till de ambitioner vi har.

Herr talman! Jag delar naturligtvis inte uppfattningen att det skulle vara tjänstefel av kommunerna att utöva en tillsyn över de djurtransporter som passerar, påbörjas, avslutas eller lämnar landet via kommunen. Jag menar nog att det gällande regelverket ger kommunerna alla möjligheter att agera och utöva en god tillsyn när det gäller djurtransporter. Låt oss inte hänga upp oss på det som jag tycker möjligen litet formalistiska perspektivet på denna diskussion utan se till själva sakfrågan. Det viktiga är att vi har en väl fungerande tillsyn. Jag vill gärna upprepa det jag tidigare har sagt. Jag tycker att detta är en mycket viktig fråga. Det är en fråga som jag är beredd att ägna ökad uppmärksamhet om det visar sig vara nödvändigt. Vad gäller det aktuella fall som vi här diskuterar har jag inte underlag för att göra bedömningen att det skulle ha varit nödvändigt med en tillsynsinsats från den aktuella kommunen. Jag utgår från att man i kommunen i det konkreta fallet har gjort någon typ av bedömning. Man kan ha gjort överväganden som jag inte känner till. Min generella uppfattning är den att kommunerna har ett ansvar för att det skall finnas en fungerande tillsyn av djurtransporter. Det gäller även dessa transporter, även om djurslagen inte omfattas av formuleringen i denna del av föreskrifterna.

Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga att jag är litet förvånad över den envishet med vilken interpellanten hävdar att det skulle vara tjänstefel av kommunala tjänstemän att utöva tillsyn över djurtransporter. Jag tycker att det är olyckligt och beklagligt, därför att det riskerar att sprida en alldeles felaktig uppfattning om vad som är kommunernas ansvar när det gäller djurskydd och djurtransporter. Det råder ingen som helst tvekan om att kommunerna har ett grundläggande ansvar enligt djurskyddslagen att utöva tillsyn och se till att djurskyddet fungerar i alla avseenden. Det gäller även transporter. Det gäller även de djurslag som vi här diskuterar och transporter som är avsedda för tredje land. Därom kan det inte råda någon tvekan. Om det visar sig att det brister i denna tillsyn måste vi naturligtvis fundera över vad som är orsaken till att det brister och vilka åtgärder vi behöver vidta för att situationen skall förbättras. Jag har i diskussionen förhoppningsvis klargjort att jag följer den utvecklingen mycket noga. Det löftet vill jag gärna ge: Visar det sig att det behövs ytterligare åtgärder skall vi på departementet överväga vad som kan vara nödvändigt. Men det är inte min uppfattning att det är brister i lagstiftningen som är det primära problemet.

Fru talman! Ingbritt Irhammar har frågat vilka strategier regeringen avser att tillämpa och vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att motverka de negativa effekterna av den centralisering av rättsväsendet som nu genomförs. Polisens, åklagarnas och domstolarnas möjligheter att på bästa sätt tillgodose de krav som allmänheten har rätt att ställa på rättsväsendet mäts enligt min mening inte i hur många myndigheter eller hur många domstolar som finns. För medborgarna är det viktigt att det finns polis på plats för att förhindra brott eller beivra brott och inte om det finns en polismyndighet där eller inte. Det är därför vi har genomfört den stora närpolisreformen för att i större utsträckning få ut polisen bland medborgarna. Närpolisverksamheten och strävandena att polisarbetet skall bedrivas på ett problemorienterat sätt har inneburit, och innebär, stora förändringar i polisens verksamhet. Polisens möjligheter att lyckas i det arbetet har inte så mycket att göra med om det finns en polisstation eller vilka öppettider polisstationen har. Det avgörande är att polisen i så stor utsträckning som möjligt finns på plats där det vanligen begås brott. Ingbritt Irhammar påstår att polisens lokalkännedom har minskat till följd av centraliseringen av myndighetsfunktionerna. Detta är ett både svårbegripligt och felaktigt påstående. Jag är helt övertygad om att de poliser som ingår i närpolisverksamheten har mycket bättre lokalkännedom än de poliser som i den gamla organisationen arbetade i ett antal polishus runt om i landet. Jag anser inte att polisen, åklagarna och domstolarna måste ha lika stora verksamhetsområden. När det gäller helheten i förändringsarbetet är det min uppfattning att de tidigare geografiskt likformade organisationerna inte alltid gav de bästa förutsättningarna för att få ut så mycket verksamhet som möjligt av rättsväsendets samlade resurser. Närpolisverksamhet behöver bedrivas ute bland människor i små operativa enheter. För polisens del krävs att det problemorienterade arbetssättet fortsätter att utvecklas. Det är grunden för en ny polisroll. Närpolisen skall arbeta med vardagsbrottsligheten i närpolisområdena och finnas nära dem som berörs av brottsligheten, dvs. verksamheten skall bedrivas lokalt och just decentraliserat. Dessutom arbetar polisen nu på att åtgärda de resterande hinder för ett effektivt resursutnyttjande som bl.a. Riksrevisionsverket pekat på i sin rapport. Rikspolisstyrelsen skall den 1 mars i år redovisa hur långt polisen har kommit i det arbetet. Regeringen kommer också att ge RRV i uppdrag att utvärdera de av polisen vidtagna åtgärderna. Detta uppdrag är ett led i reformeringen av polisen. När det gäller domstolarna behöver resurserna koncentreras för att nödvändig kompetens skall kunna tas till vara. Även åklagarna, som är små myndigheter jämfört med polisen, behöver samla sina resurser. Samtidigt har åklagarna i den förundersökande verksamheten behov av ett nära samarbete med polisen. Det är därför viktigt att verksamheten organiseras så att åklagarna kan svara mot de behov som finns av ett nära samarbete med polisen. Åklagarna bedriver fortfarande åklagarverksamhet på samma orter som före omorganisationen. I samband med sådana omfattande organisationsförändringar som det nu har varit fråga om, är det naturligt att det uppstår vissa övergångsproblem. Varken närpolisreformen eller åklgarreformen är några undantag i den delen. Det är därför glädjande att det finns flera tecken på att åklagarväsendet redan nu i stor utsträckning har återtagit sin arbetskapacitet. Självfallet skall de problem som finns tas på allvar. Det är en prioriterad uppgift för Justitiedepartementet, Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen att noga följa utvecklingen. Men det gäller att också se framåt och fullfölja det viktiga förnyelsearbetet. De nya organisationerna har alla förutsättningar att så snart övergångsproblemen övervunnits bli betydligt mer effektiva än de gamla. Bertil Hübinette, har för några dagar sedan i ett nyhetsbrev till de anställda inom domstolsväsendet redogjort för de svårigheter som Domstolskommittén har haft att uppfylla de mycket långtgående reformkrav som utredningsuppdraget innebär. Bertil Hübinette har i nyhetsbrevet understrukit att han för egen del är helt övertygad om att domstolsväsendet måste moderniseras och att det är hans bedömning att en förändringsprocess välkomnas av många av dem som arbetar vid våra domstolar. Domstolskommittén kommer vid ett sammanträde den 11 februari 1998 att ta slutlig ställning till om kommittén skall tillskriva regeringen om en omprövning av uppdragets inriktning. För egen del kommer jag att ta ställning till inriktningen av reformarbetet, som nödvändigtvis måste fortsätta, så snart Domstolskommittén har redovisat hur den ser på det fortsatta arbetet. Sammanfattningsvis gäller alltså att regeringen kommer att fortsätta sina strävanden att anpassa rättsväsendet efter medborgarnas behov. För att tillgodose detta krävs det hög kompetens inom rättsväsendet, och jag är övertygad om att medborgarna föredrar kompetens framför ett stort antal myndigheter. I den utsträckning som förändringarna inom rättsväsendet innebär en centralisering, är det fråga om en centralisering som är nödvändig för att garantera att myndigheterna även i fortsättningen kan upprätthålla högt ställda kompetenskrav. Detta innebär också att organisationen, beroende på arbetssituation, brottslighet, geografiska förhållanden m.m., kan se olika ut i olika delar av landet.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag noterar att justitieministern är angelägen om att försvara de reformer som har genomförts eller enligt planerna skall genomföras inom polis-, åklagar och domstolsväsendet. Samtidigt hoppas jag att det inte har gått så mycket prestige i de olika centraliseringsförslagen att det inte går att få till stånd förändringar som bättre kan tillgodose allmänhetens krav på ett väl fungerande rättsväsende som är anpassat efter medborgarnas behov. Det är vi överens om att det skall gälla. Om de reformer av rättsväsendet som har genomförts hade lett fram till ökad effektivitet och ökad närhet till medborgarna, så hade det varit lättare att försvara nackdelarna i form av ökad centralisering. Tyvärr har det inte blivit så. Nu har vi en situation med ökad centralisering utan att de önskade effekterna i form av ökad effektivisering har uppnåtts. Detta finns det alldeles för många exempel på. Jag kan bara nämna det minskade antal brott som man har klarat av att utreda och klara upp. Visst kan man likt justitieministern hävda att det inte är antalet åklagarmyndigheter eller polisstationer som är avgörande för närheten till människorna. Men nog är det så att det har betydelse. Om t.ex. antalet polisstationer och placeringen av polisstationerna var utan betydelse, så skulle vi ju bara behöva ha en polisstation i varje län eller t.o.m. en i hela landet - alltså om det här med närheten inte hade någon betydelse. Men vi vet ju att det absolut inte är så. Fru talman! Centerpartiet motsatte sig omorganisationen av åklagarväsendet eftersom det så väl fungerande samarbetet mellan polis och åklagare försvårades i och med att åklagare försvann från ett stort antal platser. Jag säger "försvann", för de är placerade på andra platser. Nu tvingas de köra ut till de gamla ställena. De ligger alltså på vägen och lägger tid på det. Det här har slagit sönder det goda arbetet mellan polis och åklagare, och det är många som klagar på att man nu inte längre vet hur det är. Jag talade med en åklagare i går. Han vet inte vilken polis han skall vända sig till. Förr var det väldigt naturligt när man satt i samma hus att ha nära kontakter. Detta samarbete har slagits sönder. Det kan också vara en anledning till att antalet uppklarade brott har minskat. Är inte justitieministern oroad över detta? Jag hörde att justitieministern här svarade att vi går mot bättre siffror på det här området. När jag talade med olika åklagare i går sade de att det berodde på att man avskrev brotten. Man lade dem helt enkelt åt sidan. Det är också problem med långa och dyra transportsträckor. De är dyra i tid och dyra i pengar, och de är dyra i bensinkostnader nu när man skall frakta häktade personer till ett mindre antal häkten. Jag fick ett brev från personalen vid Helsingborgs häkte i dag. Det är kanske fler som har fått det. Den pekar på att det jättesvårt att få plats på häktet i Helsingborg. Man får transportera dessa människor långa tider. Förändringen har bara lett till en försämring. På ett område är det en decentralisering i rättsväsendets organisation, och det gäller närpolisorganisationen. M en det räcker inte för att ge service till allmänheten. Det skall till utryckningsstyrkor, och det behövs en väl fungerande växel. Vi hade för några veckor sedan här i kammaren en debatt om betydelsen av att allmänheten når fram och att människor får den service de behöver. Jag vill slutligen fråga justitieministern om hon menar att polisstationers öppettider saknar avgörande betydelse för servicen till allmänheten.

Fru talman! Interpellanten pekar på problem som Miljöpartiet tidigare har uppmärksammat justitieministern på. I min interpellationsdebatt med justitieministern den 20 maj 1997 togs problemet med centraliseringen av polisen upp. Men justitieministern vill inte tillstå problemet utan sade att det var ett missförstånd från min sida när jag påstod att det pågick en stark centralisering. Hon hävdade tvärtom att det var decentralisering som pågick med närpolisverksamheten, vilket jag tillstår. Men jag pekade på problemet med länspolismyndigheterna som tar ut denna decentralisering. Justitieministern hävdade att det krävs en central styrning och samordning av verksamheten för att kunna göra en decentralisering. Det är här vi har olika åsikter. Jag ser ett motstridigt problem i centralisering och decentralisering av polisverksamheten när båda pågår samtidigt. De anställda är mycket medvetna om det och är uppfyllda av irritation över den organisationskonflikt de har hamnat i. Andra politiker har också uppfattat problemet. Justitieutskottet har gett Riksdagens revisorer i uppgift att granska hur denna organisation fungerar, om det ena förtar det andra, hur två motsatta förhållanden kan fungera och effekterna av det. Miljöpartiet anser att det måste ges andra direktiv så att det kan bli en riktig decentralisering. Det spelar ingen roll var de personer sitter som tar emot ett larm och beordrar någon att köra, säger justitieministern. Men det gör det. Lokalkännedomen försvinner när en person skall beordra polisbilar i andra polisområden att göra det närpoliserna är bäst på i det lokala området. När det gäller det övriga rättsväsendet är det såvitt jag förstår Statskontorets modell som tillämpas. Det skedde först på åklagarväsendet med en centralisering till större enheter med 10-12 åklagare. Den modellen skall nu genomföras på domstolsorganisationen med lika stora tingsrätter med 10-12 domare. Det är samma modell. Det har visat sig att den inte är så bra, och då måste man kunna justera den. Det är väldigt viktigt att människorna når dessa myndigheter. Vi skulle inte heller behöva några banker. Bankärenden kan man med dagens IT-verksamhet klara hur enkelt som helst. Men det är inte så när människor vill vända sig till en myndighet med den dignitet som det här handlar om. Det är samma sak med tingsrätterna och polisen. Vi är från Miljöpartiets sida mycket oroade över denna centralisering. Vi vill att justitieministern justerar det som är fel. Man kan bara åka ut till poliserna i verksamheten, studera situationen, lyssna på dem och ta dem på allvar. De är ju experter. Åklagarmyndigheterna har fungerat bättre i vissa delar av landet. Också där borde man kunna göra justeringar när det gäller de delar som inte fungerar.

Fru talman! I den första budgetpropositionen efter regeringsskiftet 1994 står skrivet: Tillståndet i rättsväsendet kan sägas utgöra ett mått på statsmakternas förmåga att leva upp till de krav som måste ställas på en rättsstat. Den som läst den senaste budgetpropositionen finner att regeringen nu har utelämnat den meningen. Eftersom jag utgår från att regeringen menade vad den skrev 1994 tycker att det finns skäl att se på tillståndet i rättsväsendet i dag och därmed mäta statsmaktens förmåga. Den nedåtgående trenden i antalet brott under början av 90-talet bröts 1995 då antalet anmälda brott på nytt ökade, och det är en ökning som fortsatt. Vi skall dessutom ha klart för oss att redovisad statistik inte är korrekt. Ingen kan väl glömma den information som kom fram i höstas som visade att polisen inte ens hinner registrera inkomna brottsanmälningar. Om vi bortser från kopplingen mellan ökad brottslighet och nedrustat rättsväsende kan vi se på hur rättsväsendet kunnat hantera situationen. Från att under ett antal år haft en uppklarningsprocent för brott på 30 % och uppåt har vi nu ramlat ned på 25 % med allt vad det innebär för brottsoffrens trygghet och möjligheter till skadestånd. Samtidigt har antalet till åklagare redovisade ärenden minskat. En koppling till en samtidig minskning av både antalet poliser och civilanställd personal är självklar. Dessutom tyder allt på att den centralisering av åklagarverksamheten som genomförts mot våra protester bidragit till att utredningsverksamheten försämrats. I takt med den ökande brottsligheten finner vi att åklagarna har avgjort färre ärenden. Att ett ärende avgjorts innebär inte nödvändigtvis att det resulterar i åtal. Tittar vi närmre på statistiken finner vi att inte bara antalet utan även andelen lagföringar minskat medan antalet avskrivna ärenden har ökat. Detta har naturligtvis samband med minskningen av både antalet åklagare och administrativ personal. Även här har centraliseringen av åklagarna påverkat. Våra åklagare får i dag lägga ökad tid på att ligga på vägarna för att hålla kontakt med polis, förhöra häktade och framträda inför domstol. Domstolarna har inte drabbats lika illa som övriga delar av rättsväsendet. Det är ju i stället så att när polis och åklagare inte räcker till för att få fram ärenden till domstol lättar trycket på domstolarna. Men trots detta har vi anledning att känna oro även för tillståndet vid våra domstolar. När Högsta domstolen konstaterar att domare som gjort sig skyldiga till tjänstefel inte skall ådömas straff eftersom arbetsbelastningen var sådan att det var ursäktligt är tillståndet i rättsväsendet inte gott. Fru talman! Enligt moderat uppfattning befinner sig rättsstaten i kris. Den svarar inte längre mot de berättigade krav medborgarna ställer. Regeringen sänder ut motstridiga signaler. Besparingar ställs mot nya satsningar, centralisering mot decentralisering. Intill förra året kunde stora belopp sparas, enligt regeringens uppfattning, medan det nu är fråga om en anslagsökning, om än otillräcklig. Det är hög tid att rättsväsendet blir föremål för en grundlig analys och helhetssyn. Tillståndet i rättsväsendet visar att statsmakterna inte lever upp till de krav som måste ställas på en rättsstat.
Fru talman! Justitieministern tar i sitt svar upp hur viktig närpolisverksamheten är, och det vill jag instämma i. Men närpolisens utbyggnad har ju försvårats genom de stora besparingar som har skett. Tanken när vi skulle bygga upp närpolisverksamheten var inte att de skulle brottas med stora besparingar. När man i dag besöker närpolisen i olika områden är det inte ovanligt att de mer eller mindre sitter inomhus för att syssla med brottsutredningar. På andra håll har man tvingats dra ned på utryckningsstyrkor och utredningsenheter för att kunna bygga upp närpolisen. Jag undrar om justitieministern anser att NÄPO verksamheten skall byggas ut på bekostnad av utryckningsstyrkor och utredningsenheter. Jag skulle vilja vända mig till interpellanten Ingbritt Irhammar och säga att kraftiga besparingar vid polisen leder till centralisering av verksamheten. Det har vi moderater pekat på åtskilliga gånger i debatter här i kammaren. Därför har vi moderater också gång på gång i våra budgetar lagt mer pengar till rättsväsendet så att det skall kunna fungera och människor känna sig trygga. Det är med stor förvåning man kan konstatera att Inbritt Irhammar interpellerar med justitieministern i den här frågan, eftersom Centerpartiet med Ingbritt Irhammar i spetsen faktiskt för ett dubbelspel gentemot oss moderater och inte minst mot medborgarna. Fru talman! Jag önskar att Ingbritt Irhammar kunde förklara varför man medverkar till kraftiga besparingar och samtidigt tror att det inte kommer att ske några centraliseringar.

Fru talman! I mitt tycke är detta en mycket aktuell och viktig debatt. Interpellanten lyfter fram den vilsenhet som breder ut sig i landet när den starkes lag allt oftare blir vardagsrätt. Den som vill skämta kan undra om jag talar om mat nu, men vi måste faktiskt skaffa oss begrepp för den form av lag och rätt som för de flesta utgör verkligheten. Vi bör inte nöja oss med begrepp för de få fall som fungerar där den formella rättvisan är inblandad. Fru talman! Vi håller på att få alltfler och större fickor ute i samhället. Det är fickor med egna rättsprinciper. Sociala mönster växer fram där hembränning, fortkörning, skatteflykt och exempelvis svartjobb har blivit självklara rättigheter. Jag syftar alltså inte enbart på sådana rättigheter som tas med mannakraft, utan även på den rätt som utvecklas till allmänt beteende ute i vårt alltmer perifera land. Även den länshuvudstad som jag kommer ifrån är numer så perifer att den inte längre nås av någon riksväg och inte finns utmärkt på nationella infrastrukturkartor, trots att den en gång var landets största stad. Jag talar om Falun. Centraliseringen av rättsväsendet har bidragit till den här utvecklingen. Kanske tänker man inte i första taget på den betydelse det har att företrädare för det offentliga rättssystemet lever ute i det lokala samhället. Främlingskapet mellan centrum och periferi, mellan makt och folket, tilltar när rättvisan i formell mening bara finns anonymt, långt där borta. På alltfler platser i landet blir man vis av erfarenheten att den offentliga lagen inte finns, eller åtminstone inte är verkningsfull. Därmed har vi åstadkommit en grogrund för en organiserad brottslighet av syndikatkaraktär där tystnaden blir ett allt vanligare inslag. Jag vill med det här på det bestämdaste hävda att centraliseringen av rättsväsendet i sig själv har bidragit till att minska förståelsen för rättssamhället. Det som skulle vinnas har i stället förlorats i och med att lagöverträdelser har blivit ett alltmer självklart beteende. Fru talman! Återigen visar det sig att småskalighet är såväl lönsamt som tryggt och rättvist.
Fru talman! Interpellanten och meddebattörer! Det har talats om pengar kopplat till verksamheten inom rättsväsendet. Jag vill därför inleda med att säga att jag inte tror att det finns något absolut samband mellan mer pengar till rättsväsendets organisation och en förbättrad verksamhet. Det är i huvudsak andra åtgärder som behövs. De flesta av de penslar man har till sitt förfogande som riksdagsledamot är så breda att detaljerna tenderar att försvinna när man skall måla upp framtiden för en verksamhet. Detta är frustrerande, därför att detaljerna i sådana här sammanhang kan innebära skillnaden mellan om en ort skall utarmas inom sitt rättsväsende eller inte. Balansen mellan den politiska nivån och myndigheterna har vid några tillfällen enligt mig varit felaktig. Om vi dessutom har att göra med myndigheter som är ovana vid att lägga örat till marken och lyssna inför en omorganisation, tenderar risken att öka för att man senare skall komma att behöva korrigera vissa delar i besluten. Den 1 juli 1996 genomfördes en omfattande omorganisation av åklagarväsendet. Den har kritiserats utifrån olika utgångspunkter. Själv har jag också hela tiden haft vissa synpunkter, men jag delar uppfattningen att det var befogat att ändra i själva åklagarmyndighetens struktur. Det är alltså inte hela beslutet och hela förändringen jag har synpunkter på. Kanske är det bristen på mindre förändringar som delvis har lett fram till de problem vi har i dag. För min del har jag främst varit kritisk mot den praktiska tillämpningen. Därför känns det mycket bra att Riksåklagarens särskilde utredare Anders Bauer har varit i min hemkommun, i Värnamo, som ett led i arbetet med att följa upp åklagarreformen. Det är bra att denna uppföljning nu genomförs utan dröjsmål och att man är ute och lyssnar på verksamheten. I torsdagens ortstidning var rubriken: Hopp om att få tillbaka åklagarna. Vidare i ingressen kunde man läsa: Riksåklagarens utsände kom, lyssnade och antecknade. Enligt de rapporter jag har kunnat ta del av var besöket konstruktivt, och samtalet fördes i en positiv anda. Men vi vet alla hur svårt det är att avgränsa sig, så visst gled man även vid samtalen med Anders Bauer in på andra delar av rättsväsendet. Det är nästan omöjligt att diskutera åklagarväsendets organisation utan att glida in på andra delar av rättsväsendet, då de olika organisationerna är så intimt sammankopplade i den vardagliga arbetssituationen. Visst kämpar vi för att behålla tingsrätten i Värnamo, och vi har noterat hur grundligt Domstolskommittén går till väga i den här utredningen. Det verkar positivt att man försöker gå till botten med alla de frågor som har kommit upp under utredningen. åklagarmyndigheterna i Jönköping, Lidköping, Mariestad, Skövde och Värnamo. Den sysselsatte 28 åklagare. I den nya åklagarorganisationen ligger åklagarkammaren i Jönköping organisatoriskt under Linköping. Åklagarmyndigheten i Värnamo har lagts ned, men inga åklagartjänster har försvunnit från Jönköping. Av kanslisterna har dock cirka hälften fått sluta. Eftersom åklagarmyndigheten i Värnamo är nedlagd reser åklagarna dit och håller kontakt med polisen via telefon. Enligt instruktionen skall åklagarna fungera som ett slags mentor för närpolisen. Det är en syssla som enligt de åklagare jag varit i kontakt med tar avsevärd tid i anspråk och som det är svårt att mäta effektiviteten i och resultatet av. Jag ser att lampan blinkar nu, men jag vill säga att jag tror att det finns fog för att göra förändringar i dessa organisationer. Det är väldigt viktigt att man är lyhörd. Jag skulle vilja ställa en fråga till Laila Freivalds som jag i min tur har fått när jag har pratat med personal inom dessa verksamheter. De hoppas mycket på att få en förändrad datasituation, så att de på ett enklare sätt skall kunna kommunicera med varandra.

Fru talman! Jag vill börja med det som Siw Persson sade på slutet. Jag vill ge henne en eloge för att hon är den enda som erkänner att man när man under den förra regeringsperioden fattade beslut om besparingar inom polisen, och samtidigt fattade beslut om att införa närpolisorganisationen, inte ägnade en enda tanke åt hur detta skulle kunna göras samtidigt. Siw Persson inser tydligen att det fanns en brist i de besluten och i den analys som föregick dem. Denna insikt har inte Ingbritt Irhammar t.ex., som säger att hon gärna skulle vilja försvara det som har gjorts och det som görs, men att detta inte går. Jag undrar hur Ingbritt Irhammar och Centerpartiet tänkte när man fattade de här besluten i riksdagen. Ingbritt Irhammar påstår att den ökade effektivitet och ökade närhet som reformerna som gällde polisen syftade till aldrig kom. Jag vill påstå att de kom - de har börjat komma. Jag anser att vi som är politiker, som fattar besluten och som ibland måste erkänna att vi inte har tänkt igenom konsekvenserna av våra beslut i förväg är skyldiga att göra det under resans gång. Vi måste då också ha tålamodet att se att det kan ta tid att genomföra våra beslut - särskilt om vi inte hade tänkt på alla konsekvenserna i förväg. Det tar tid för polis och åklagare att få en ökad effektivitet - som var tanken med det hela - att fungera. Men låt mig peka på att det faktiskt har skett en förändring som innebär att vi kan se att riksdagen och den borgerliga regeringen hade rätt när grundbesluten fattades! Ni gjorde rätt den gången ni fattade besluten. Tag t.ex. minskningen av utredda brott. Det är sant att en viss minskning totalt sett har skett under senare år. Men i gengäld har det skett en radikal ökning av utredda brott på de prioriterade områdena. Jag tolkar det så att våra myndigheter har lyssnat på vad regering och riksdag har sagt om vad vi anser är viktigt och vad man skall koncentrera sig på, särskilt i ett övergångsskede. Där har det alltså skett en ökning av utredda brott. När det gäller åklagarna och att de inte längre skulle ha möjlighet att utföra sitt arbete, utan är ute och kör, vill jag tala om att åklagarna använder 5 % av sin tid till att befinna sig på resor. Det är en rimlig situation med tanke på att åklagarna ingår i en liten myndighet med ett arbetsfält som täcker hela det avlånga och stora Sverige. Det är helt fel att påstå att åklagarnas effektivitet inte skulle ha kommit i gång efter de svårigheter som fanns med omorganisationen. Åklagarna har ökat sina inlagor till domstolen rejält under det senaste året. När det gäller beslut om strafföreläggande, dvs. ingen avskrivning utan ett faktiskt utdömande av det straff som följer, är ökningen 50 %. Jag tycker faktiskt att ni som politiker, och jag som politiker, är skyldiga att ta fasta på det här. Vi skall uppmuntra, och gå vidare med det stöd som våra myndigheter behöver för att genomföra de beslut som vi en gång fattade. Det ställdes en rad frågor, som jag knappast har tid att svara på i detalj. Bl.a. ställdes en fråga om polisstationernas öppettider och belägenhet. Själva polisstationen, myndigheten, där mycket av det tekniska inre arbetet utförs skulle man egentligen kunna ha hur centraliserad som helst - framför allt om man utvecklade och använde den moderna tekniken för att kommunicera mellan myndigheterna och med andra myndigheter. Jag vill ge svar till Carina Hägg, tror jag att det var, som frågade om vad vi gör för att förbättra datasituationen. Det är ett av de prioriterade områden som vi har. Det råder nämligen ingen tvekan om att rättsväsendet ligger efter med att använda den moderna tekniken. Få myndigheter har en sådan glädje av den moderna tekniken som rättsväsendet. Därför satsar vi resurser på detta. I övrigt vill jag erinra om att jag tycker att rättsväsendet nu, efter att ha genomgått de problem som besparingskraven innebar, måste ha mer resurser. Vi skall kombinera detta med att samtidigt formulera de krav vi ställer på myndigheterna för att det skall bli en effektiv verksamhet. Behoven skall anpassas så att man decentraliserar när det är effektivt och centraliserar när det är det effektiva.
Fru talman! Låt mig först slå fast att oberoende av storleken på resurser kan man ha olika principer för hur de fördelas. Det som kännetecknar Centern i all verksamhet är decentralisering av service till allmänheten. Detta gäller också rättsväsendet. Sedan vill jag påminna om att jag sade att vi på ett enda område har agerat för decentralisering inom rättsväsendet, nämligen när det gällde närpolisverksamheten. Jag lyfte också inledningsvis fram den som ett exempel på att vi delvis lyckats agera inom polisen så att det finns polisverksamhet närmare människorna. Det var bra. Men det var inte bra med besparingar samtidigt. Maud Ekendahl undrar hur jag och Centern kunde gå med på besparingar i polisverksamheten och på polisens och rättsväsendets område över huvud taget, och sedan tala om att vi behöver decentralisera verksamheten. Men detta har ju Maud Ekendahl också varit med om. Tala om dubbelspel och dubbelmoral! Vad jag vet är Maud Ekendahl nu ute och talar om vikten av att bevara varenda liten tingsrätt som finns runt om i samhället i dag. Dem vill ju naturligtvis också vi i Centerpartiet ha kvar. Men vad upptäcker jag? I riksdagens protokoll ser jag att hon röstat för en nedläggning av de allra minsta tingsrätterna! Det tycker jag är en verklig dubbelmoral. Därtill har Maud Ekendahl varit runt på massor av platser och i massor av kommuner, åtminstone i vårt hemlän Skåne, och plockat upp protestlistor mot nedläggning inom polisen. Samtidigt har hon varit med på över 60 % av besparingarna på polisverksamheten! Det var först för verksamhetsåret 1996/97 som Moderaterna ville ha en förstärkning. Jag tycker att Maud Ekendahl skall gå ut och tala om att om Moderaterna hade fått precis som de ville ha det skulle de redan ha genomfört Schengen, avsatt miljoner till det och påbörjat polisutbildning som inte hade varit klar. Inte en enda ytterligare polis hade varit ute i dag i aktiv verksamhet än med de beslut vi fattade här i riksdagen. Detta är dubbelmoral i kubik! Uppklarningsprocenten har börjat öka. Åklagarverksamhetens resultat visar att man har börjat bli effektiv, men totalt sett har det gått ned. Det är på väg uppåt. När jag frågade om avskrivningsprocenten fick jag veta att man förr avskrev runt 35 % i dag avskriver man 50 % av vardagsbrottsligheten och upp till 90 % av ekobrottsligheten. Detta är helt oacceptabelt. Eftersom vi kämpar så hårt för de små tingsrätterna i Centerpartiet och vi gladdes så åt det nyhetsbrev som Hübinette skrev till alla anställda inom domstolsväsendet skulle jag vilja fråga: Kan Laila Freivalds tänka sig att man tittar närmare på den nätverksmodell som han lyfter fram så att vi kan bevara de små enheterna nära människorna?

Fru talman! Man kan höra på beskyllningarna här att valrörelsen verkligen har börjat. Jag tycker att vårfåglarna skall komma innan vi sätter i gång. Det jag vill återvända till är det jag trodde den här debatten skulle handla om, centralisering kontra decentralisering. Vi kan inte ha endast närpolisen och säga att det här är jättebra, som vi alla tycker, och att det här är decentralisering, när polisområden samtidigt slås samman och det finns en enda länspolismyndighet. Då är det inte län det handlar om längre, det är regioner, t.ex. Skåne som nyss har fått sin organisation färdig. Det är stora områden som fem polisområden skall täcka. Det kommer att bli samma problem i Västra Götalands län, som jag tillhör. Det är ett jätteområde. Det är här som problematiken kommer in. Närpolisen kan inte verka med organisationer, med sociala myndigheter eller bygga upp ett nät. När det sker någonting rycker polis ut från ett helt annat ställe. De känner inte till de här personerna och det man har byggt upp, och de känner inte till geografin. När det kommer poliser från Göteborg ut till Orust och Tjörn hittar de inte. Det tar jättelång tid. Över tre timmar behöver de på sig för att ingripa. Det kan ju inte vara riktigt. Jag skulle vilja att justitieministern erkänner att vi har problem och säger att hon har beredskap för att se över och justera dessa felaktigheter i stället för att hela tiden försvara dem. När man skapar en ny organisation måste man också vara beredd att erkänna det som är fel och kunna ändra. Det är den attityden jag skulle vilja ha mer av här i dag.
Fru talman! Det blev väldigt känslosamt här ett tag. Jag skall inte lägga mig i den mer animerade diskussionen mellan Ingbritt Irhammar och Maud Ekendahl, men jag måste ändå komma med några små faktauppgifter. Ingbritt Irhammar, vi har faktiskt över huvud taget inte haft något förslag om nedläggning av små tingsrätter att ta ställning till, så Maud Ekendahl kan aldrig ha röstat för ett sådant förslag. Dessutom har Ingbritt Irhammar ställt sig bakom den planerade besparingen på 200 miljoner på domstolsväsendet, vilket bl.a. Irhammar klara av sina känslor själv. Justitieministern uppmanade oss att ge stöd åt människorna ute i verksamheten. Ett sätt att ge stöd är att lyssna. De av oss som har lyssnat har förstått vad man från polisens sida har förlorat genom den nya åklagarorganisationen, nämligen den närhet som krävs för att man skall kunna få den ledning i utredningsarbetet som man behöver. Ingen skall inbilla mig att man kan förbättra förundersökningsledarskapet genom att flytta den som skall hålla i det längre ifrån den som skall bli ledd. Dessutom, fru talman, blev i vart fall jag skrämd när jag, som helt nyligen, fick ett samtal från en utredare som förtvivlat berättade hur han hade fått direktiv uppifrån att se till att snabbt utreda de enkla målen för att förbättra statistiken. De mer komplicerade målen kunde få vänta. Eftersom de tog tid blev det inte lika många pinnar i statistiken. Nog finns det skäl att oroa sig över läget i det svenska rättsväsendet.
Fru talman! Tydligen har jag trampat Ingbritt Irhammar riktigt ordentligt på tårna. Jag känner mig glad över att hon har uppmärksammat att jag är ute så pass mycket i verkligheten som jag är. Därför kan jag stå i kammaren och tala om hur det fungerar där ute. Men det är väl självklart, Ingbritt Irhammar, att om Centerpartiet stöder Socialdemokraterna och gör besparingar inom rättstryggheten och polisverksamheten måste det ske centraliseringar. Men vi moderater har ju inte gjort det. Vi har ju betydligt mer pengar och därför kan vi stå upp och säga att vi behöver fler poliser. Vi behöver inte dra in på utryckningsenheter eller utredningsenheter. Vi vill bygga ut närpolisverksamheten i den takt vi ville från början, innan besparingarna kom till stånd. Fru talman! Jag skulle vilja vända mig till justitieministern. På första sidan av svaret står: "Det avgörande är att polisen i så stor utsträckning som möjligt finns på plats där det vanligen begås brott." Det är precis det som inte händer i verkligheten. Polisen finns inte där brotten begås. Det är människornas trygghet som har försämrats. Människorna tror ju inte att de skall få hjälp längre. De vågar inte tro att hjälpen skall komma i tid. Varför går vaktbolagen nu ut och organiserar sig och erbjuder sina tjänster? I t.ex. Klippan skall handlarna slå sig ihop för att få hjälp av vaktbolag. I Olofström har man en störningsjour vid lägenhetsbråk. I Örkelljunga går man ut till villaägarna för att villaägarna skall kunna känna sig trygga i sina bostadsområden. Är det så här vi skall leva i framtiden?
Fru talman! Jag skulle utifrån mitt perifera perspektiv vilja ställa en konkret fråga till justitieministern. En centralisering av rättsväsendet innebär också en dränering av den lokala arbetsmarknaden. Jag försöker se det här ur mitt perspektiv. Eftersom vi vet att en stor bredd av möjligheter till jobb av olika slag är nödvändig för en levande lokal arbetsmarknad får alla typer av centralisering av offentlig verksamhet mycket svåra effekter.

Jag skulle helt enkelt konkret vilja veta: Finns det någon plan för en storregion när det gäller min del av landet, alltså Dalarnas län? Vilka andra nuvarande län är kombinerade i någon form av storregion? Jag skulle vilja kunna se någon struktur bakom det här, eller skall vi bara gå omkring och känna oro och misstänka?
Fru talman! Statsrådet! Jag tycker att detta är en mycket viktig debatt, inte minst därför att det här är en debatt som vi möter allihop oberoende av om vi har de här frågorna som vårt huvudområde i riksdagen eller inte. Jag tycker att det är viktigt att man inte schabloniserar och förenklar eller låtsas som om inga förändringar behöver ske inom rättsväsendet och att inget av de förändringsbeslut vi har fattat skulle ha beslutats. Snarare är det så att man har gjort för litet förändringar under de gångna åren, vilket har lett till att det blir litet för stora förändringar på en gång. Då är det också lätt att man inte kan göra dem med den lyhördhet och det detaljutförande som man skulle behöva göra. Jag tycker att det är viktigt att den här debatten är nyanserad så att människor känner igen sig. När jag pratar med folk som berörs av de här verksamheterna säger de inte automatiskt och reflexmässigt: Vi skall ha mer pengar, vi skall ha mer resurser! Det är inte svart och vitt. Man har väldigt många konkreta idéer om hur man skulle kunna förbättra verksamheten. Det kan tyckas vara en liten sak i det här sammanhanget, men jag tog kort upp detta med datastöd. Ute i verksamheten påstår man att det kunde göra väldigt mycket ur effektivitetshänseende om man hade synkroniserade system mellan de olika myndigheterna. Det handlar inte bara om att man skall satsa mer på ha datastöd inom varje myndighet, utan också om att t.ex. polisens utredare borde kunna kommunicera på ett enkelt sätt med åklagarna. Då kunde man stämma av dokument osv. mellan sig. Sådana här förändringar skulle vara mycket värdefulla. Jag vill fråga Laila Freivalds om det finns tankar på att göra det enklare mellan myndigheterna. Man får ju inte rubba på rättssäkerheten och andra principer, men man borde kunna använda det nya mediet på samma sätt som man har använt gamla medier. Man har t.ex. kunnat kommunicera med handlingar mellan sig.

Fru talman! Ingbritt Irhammar frågade mig vad jag tycker om nätverksmodellen för tingsrätterna. Det är en bra modell om man ute efter att lösa budgetproblem, men jag tror inte att vi har möjlighet att nöja oss med så låga ambitioner. Bakgrunden till diskussionen om en översyn av domstolsväsendet är betydligt mer djupgående och bred. Den handlar inte bara om budgetproblem. Domstolsväsendet måste anpassas så att det har möjlighet att möta framtidens krav. Det handlar om att säkerställa att vi har en underrättsorganisation i vårt domstolsväsende som klarar de högt ställda krav på kompetens som svenska folket är vant att ställa. Detta är en oerhört viktig fråga. Eftersom många politiker har en benägenhet att säga att man måste lyssna på dem som berörs, skulle jag vilja säga till er: Var vänliga och lyssna på dem som det här berör, dvs. de som arbetar i domstolsväsendet! Där växer en insikt om behovet av förändring. Snart står politiker ganska isolerade i den här frågan om ni inte tar till er den insikt som numera finns ute i domstolsväsendet. Kia Andreasson är orolig för att de stora polisområdena innebär ett avstånd till medborgarna. Jag vill återigen erinra om att trots att det är denna församling som har fattat principbesluten om de förändringar vi vill göra inom polisen tror jag inte att man riktigt har förstått innebörden av dessa förändringar. Har man ett stort polisområde betyder det också att man där har väldigt många närpolisområden. Det kan vara frågan om upp till 50 närpolisområden just för att åstadkomma närheten till medborgarna när det gäller den typ av brottslighet som behöver hanteras där ute. I övrigt behöver vi större myndigheter för att kunna hantera de andra uppgifter som polisen har. För att visa att man tänker efter i den här situationen vill jag t.o.m. påstå att länen som myndigheter i vissa avseenden är för små för att kunna hantera de uppgifter som polisen har. Därför pågår en utveckling av ett samarbete mellan länsmyndigheterna för att säkerställa och öka kompetensen och effektiviteten i vissa typer av polisarbete. Maud Ekendahl säger att polisen inte finns på plats och att de inte finns där ute där de skall utföra jobbet. Detta är helt fel. I dag är flera poliser än tidigare ute och utför mycket av det operativa arbetet. Fler poliser än tidigare finns när de behövs. Det har bl.a. att göra med omläggningen av polisens arbetstider. Det är en viktig fråga när det gäller hur man använder sina resurser. Där har vi inte sett effekterna fullt ut ännu, utan det kommer. Detta är ett av de positiva inslag vi har trots problemen för polisen att genomföra närpolisreformen samtidigt som man haft besparingskrav på sig. Att man klarar det, trots att det blir svårare, beror ju på att man har möjligheter att förändra sina arbetsformer, hur man använder sin tid och hur man över huvud taget använder sina resurser. Allteftersom tiden går blir polisen faktiskt bättre på att göra det. De fick en oerhört stark kritik från Riksrevisionsverket. Jag tror att det var rent omskakande för polisen att få den. Men den har också lärt dem en hel del, och de har visat att de är kapabla att ta hand om det. Siw Persson frågar mig om utvärderingar av de förändringar som sker. Det är oerhört viktigt, och det pågår utvärderingar nästan parallellt kan man säga. När det gäller åklagarmyndigheterna har det precis genomförts en mycket stor och omfattande utvärdering av vad den reformen har inneburit. Den innehåller också bl.a. att man mäter hur de som arbetar inom åklagarväsendet mår. Sammanfattningsvis visar detta på mycket positiva resultat. Jag tror att ju mer tiden går och ju mer systemet sätter sig, desto bättre blir det.
Fru talman! För mig är nätverksmodellen inte bara ett sätt att lösa budgetproblemen. För mig är det ett sätt att också klara insatser på det regionalpolitiska området. Jag ser all statlig verksamhet och myndighetsverksamhet som en möjlighet att värna om en decentraliserad service till allmänheten nära människorna. När det gäller de små tingsrätterna är jag helt överens med justitieministern om att det gäller att klara av högt ställda krav. Men den erfarenhet som jag har av de små tingsrätternas verksamhet är att det gör det. De klarar av väldigt svåra domslut. Dessutom har de IT-möjligheterna till hjälp i dag för att kommunicera med andra. För mig står de för en hög juridisk kompetens. Gun Hellsvik frågade hur i all sin dar Moderaterna redan skulle kunna ha röstat för en viss nedläggning när det inte finns något förslag att ta ställning till. Jag håller med om det. Det finns inget förslag att ta ställning till på det här området. Men jag vill ändå påminna Gun Hellsvik och Maud Ekendahl om att ni har gått före utredningen. Ni hade en reservation i det betänkande som det röstades om den 9 december. Om ni inte kommer ihåg det nu kan ni väl gå tillbaka till texten och titta. Det finns en sådan reservation. För ett år sedan röstade ni dessutom också för den reservation. Jag är lika förvånad som ni själva över att ni redan har gått ut och låst er för något som utredningen inte har gjort. När det gäller besparingar vill jag till slut bara säga att det får vara slut på besparingar nu. Det är också bakgrunden till att vi tillsammans med regeringen har satsat 1 miljard extra på rättsväsendet för de kommande tre åren.
Fru talman! Jag fick ingen möjlighet tidigare att svara på en del av de frågor och påståenden som gjordes. Jag skall göra det i mitt sista anförande. Gun Hellsvik är upprörd över att någon ledande funktion har talat om för polisen att man skall ta enkla ärenden först och vänta med de svåra ärendena. Till det har jag två kommentarer. Den ena är att det inte kan vara fel att ta de enkla ärendena först. Det är faktiskt ett problem vi har haft att myndigheter ofta tror att man inte skall bry sig om de enkla och små problemen utan bara ägna sig åt de stora. Det är ett av de problem vi har när det gäller vardagsbrottsligheten. Det är ofta enkla brott. Det är snatterier och stölder av olika slag. De får icke lågprioriteras. Man måste ibland göra satsningar på den typen av ärenden. Jag kan därför inte se något fel i att en ledning säger till sin personal: Nu gör vi en satsning på de små och enkla ärendena för att visa människor att vi faktiskt bryr oss om dem. Att man väntar med de svåra ärendena vill jag inte hålla med om. Då skulle inte statistiken se ut som den gör. Det är nämligen en ökning av redovisade ärenden till åklagare och domstol av de prioriterade områdena. Det är där vi har de svåra ärendena. Det är våldsbrott, narkotikabrott och ekonomiska brott. Där har vi en ökning. Uppenbarligen är det så att polisen faktiskt har börjat kunna hantera flera krav på en gång. Jag förstår inte riktigt Jan Lindholms inlägg. Någon centralisering bort från Falun - för det är Falun det handlar om - har över huvud taget inte skett på rättsområdet. Så jag vet inte riktigt var problemet ligger. Carina Hägg ställde en viktig fråga om de nya medlen och hur det går med möjligheterna att säkerställa att myndigheterna skall kunna kommunicera med varandra och använda det som en gång har blivit upprättat genom hela rättskedjan. Det är en oerhörd rationalitet i att man inte gör om samma sak hela tiden i varje led i rättskedjan. Jag kan säga att det pågår ett reformarbete och en utveckling av system som kommer att innebära oerhört mycket för rättsväsendets effektivitet och möjlighet att använda sina resurser, inte till det som är biåtgärder, utan till det som är kärnverksamheten, att bekämpa brottsligheten.

Fru talman! Per Unckel har frågat mig vad jag avser att göra för att bidra till att begynnande flaskhalsproblem på arbetsmarknaden undanröjs samt vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att arbetsmarknadsutbildningen, i stället för på volym, skall kunna fokuseras på utbildningar där behov faktiskt finns. Arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift är att snabbt tillsätta lediga platser med lämpliga sökanden. I detta arbete spelar arbetsmarknadsutbildningen en viktig roll. Regeringen har ett flertal gånger uttalat, nu senast i budgetpropositionen för 1998, att arbetsmarknadsutbildningen skall ha en klar yrkesinriktning som syftar till att deltagaren får arbete och att lediga platser tillsätts. Naturligtvis är det då yrkesutbildningar inom yrkesområden som efterfrågas, som i första hand skall upphandlas. Arbetsmarknadsstyrelsen har här en viktig uppgift i att försöka identifiera arbetslivets behov av arbetskraft. I det regleringsbrev som regeringen utfärdat för Arbetsmarknadsverket för budgetåret 1998 framgår detta uppdrag tydligt. AMS skall bl.a. redovisa hur arbetsmarknadsutbildningen används för att förhindra och motverka flaskhalsar. AMS skall vidare förutom den ordinarie kvartalsvisa uppföljningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna även månadsvis rapportera om inriktningen och omfattningen av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen till Arbetsmarknadsdepartementet just för att departementet skall få en klar uppfattning om AMV lyckas i sitt uppdrag och om omfattningen på flaskhalsproblemen. I takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar krävs nu en omläggning av arbetsmarknadspolitiken mot mer tillväxtinriktade åtgärder och färre praktikplatser. Regeringen menar, till skillnad från Per Unckel, att det krävs en ökning av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen för att stoppa begynnande flaskhalsproblem och för att utbilda arbetslösa så att de åter kan komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Därför ökade regeringen den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen i AMV:s regleringsbrev för 1998 med ca 15 000 platser per månad, samtidigt som antalet personer i ALU och arbetsplatsintroduktion minskar kraftigt. Regeringen föreslog dessutom i budgetpropositionen för 1998, som sedermera riksdagen antog, att det införs ett nationellt program för IT-utbildning under 1998 och 1999. Denna satsning berör ca 10 000 personer och har tillkommit i samarbete med bl.a. Industriförbundet med syfte att motverka och förhindra flaskhalsar inom IT-området. Det är dock viktigt att det hela tiden finns en kvalitet i arbetsmarknadsutbildningen. Regeringen kommer inte att göra samma misstag som Per Unckel och hans borgerliga kolleger gjorde under den föregående mandatperioden när utbildningsvolymen drogs upp utan att kvaliteten i utbildningen upprätthölls. 1996 när ca 45 600 personer i genomsnitt per månad var kvarstående i arbetsmarknadsutbildning. Inte heller tidigare har det varit så få som fått arbete efter sex månader efter avslutad utbildning som under just den borgerliga regeringsperioden. Regeringen är övertygad om att det går att öka såväl kvaliteten som volymen på arbetsmarknadsutbildningen. Antalet i utbildning får dock inte gå upp till de nivåer som rådde under den senaste borgerliga regeringsperioden.

Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på interpellationen, även om jag tycker att det var ett riktigt dåligt försvar för en sjuk sak. Vad som verkligen hänt i den fråga som jag frågat arbetsmarknadsministern om vet varenda arbetslös och varenda arbetsförmedlare. Önskan om att uppfylla det socialdemokratiska vallöftet om att halvera den öppna arbetslösheten, nota bene inte den totala, har lett till alltmer konstiga och alltmer meningslösa åtgärder. Volym har uttryckligen angivits som det som Arbetsmarknadsstyrelsen har att rätta sig efter. Volym har fått gå före kvalitet. Inget hugskott har varit för litet eller för kortsiktigt för att kunna prövas i arbetsmarknadsministerns åtgärdskatalog. Det är detta som har lett till att t.o.m. arbetsmarknadsministerns egna arbetsförmedlare nu tycker att måttet är rågat. Jag har tidigare i denna kammare citerat vad man har sagt från Mora. Vi känner en åtgärdströtthet, säger man. Vi får beröm om vi uppfyller kvoten, men det är som om man glömt bort att meningen är att skaffa riktiga jobb. Så där låter det. Och så låter det från lojala tjänstemän som säkerligen är väl så engagerade som någon annan i att försöka ordna arbete för människor som i dag inte får utlopp för sin arbetsvilja. Nu säger LO samma sak, Aftonbladet säger samma sak, praktiskt taget alla säger nu samma sak. Men arbetsmarknadsministern vidhåller: Allt är som det skall. Nu lägger vi visserligen om politiken när konjunkturen har vänt, men fram till i dag har allting varit förträffligt. Till detta, fru talman, kan man lägga ett par kommentarer. Den första kommentaren är att trots att arbetsmarknadsministern hävdar att allt är frid och fröjd och politiken nu är omlagd, så är ju volymkravet kvar. Visserligen är det sänkt en bit, men fortfarande är det volym som skall styra det som Arbetsmarknadsstyrelsen har att göra. Det innebär att volymen alltjämt kommer att vara det som till slut kommer att tvinga fram åtgärder som uppfyller volymmålet men som inte nödvändigtvis uppfyller kvalitetsmålet. Den andra kommentaren är att allt inte alls är så välplanerat som arbetsmarknadsministern låter göra gällande. Jag har här Arbetsmarknadsstyrelsens riktlinjer för 1995-1996, som alltså snart är tre år gamla. Där säger man: Nu är uppgången ett faktum efter flera års djupgående lågkonjunktur. Då är vår viktigaste uppgift att snabbt ta till vara varje ledigt arbete på den reguljära arbetsmarknaden, även de tillfälliga jobben. Arbetskraftsbrist får inte hindra företagens expansion. För tre år sedan sade alltså Arbetsmarknadsstyrelsen det som arbetsmarknadsministern i dag tar till intäkt för att politiken nu skall läggas om. Efter det att AMS bad om att få göra något annat än det som de fick order om att göra har AMU-utbildningen gått ned medan de billiga och mindre meningsfulla åtgärderna har gått upp. 1995 var 54 000 i utbildning, mot 56 000 i ALU och API. Ett år sedan var det 45 000 mot 83 000, och ytterligare ett år senare var 37 000 i utbildning mot 86 000 i de enkla åtgärderna. Så kan det helt enkelt inte skötas. Regeringen blåste i fel pipa och lyckades därmed åstadkomma det som alla företag i dag klagar över, nämligen just den brist på arbetskraft som AMS redan för tre år sedan varnade för att den nuvarande politiken skulle leda till. Fru talman! Det finns bara en enda sak att göra. Sluta jaga statistiken! Överge målet om den öppna arbetslöshetens halvering och sätt i stället målet för regeringens politik och för Arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet till: mesta möjliga människor i bästa möjliga arbeten!
Fru talman! Det är ett mycket viktigt och angeläget ärende som vi här diskuterar - för vilken gång i ordningen vet vi väl inte. Vi kan naturligtvis å ena sidan glädja oss över att vi har färre öppet arbetslösa, och det skall sägas allra först. Vi kanske inte heller skall använda ordet massarbetslöshet. Det är trots allt en majoritet som har arbete. Men det är naturligtvis en på tok för hög öppen arbetslöshet och alldeles för många som står utanför reguljär arbetsmarknad. Detta finns det anledning att känna stort bekymmer för. Jag tror att regeringen har levt alltför länge i hoppet om att det här väl ändå skall ordna sig. Det är ju en hygglig konjunktur, och den har t.o.m. varit stigande. Vi konstaterar att det naturligtvis går att pressa ihop arbetslöshetssiffrorna något, men även att de som är i reguljärt arbete blir allt färre. Detta innebär att allt färre skall försörja alltfler. Det är det, fru talman, som gör att vi har inte råd med det som riksdag och regering på många punkter är överens om, nämligen att säkra ett välfärdssamhälle där t.ex. vård och skola får sina behov tillgodosedda. Jag tror alltså att det finns anledning att försöka hitta nya metoder. För Folkpartiets del har vi sagt att primäruppgiften är att tillfredsställa behovet av nya arbetsplatser. Det är den riktigaste och säkraste vägen att få en sänkt arbetslöshet. Dessutom är den ekonomiskt dubbelverkande. Ett utgående bidrag löses ut mot en ingående skatteintäkt. Statsfinansiellt är det oerhört betydelsefullt, samtidigt som det naturligtvis är väldigt värdefullt mänskligt sett. Jag skulle vilja ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Jag upplever att regeringens försök att få ordning på det här är uppriktiga. Men hur mycket har man tagit till sig av den svängning som nu skett, också i de socialdemokratiska leden, när det gäller att bredda arbetskraftsutbudet med innovationer i tjänstesektorn? Vi såg ett exempel på det i Stockholms stadshus i går kväll. Det skulle vara intressant att höra om arbetsmarknadsministern här är beredd att göra en deklaration om att man från regeringens sida stimulerar och uppmuntrar t.ex. tjänstesektorn för att kunna ge inte minst ungdomar chans till ett primärarbete som sedan leder vidare till andra uppgifter. Här har vi olyckligtvis suttit fast i vad som ofta betraktats som en s.k. pigdebatt. Här finns det också en rad vinster att göra utöver att vi får mer människor i reguljärt arbete, heltid eller deltid. Vi kan t.ex. begränsa de många och besvärande svartjobben, vilka också är en störning på samhällsekonomi och samhällskropp, och det skulle också bli färre arbetslösa. Jag skulle gärna se att arbetsmarknadsministern kommenterade detta i positiva ordalag.

Fru talman! Per Unckel citerade en arbetsförmedlare i Mora som lät uppgiven. Vi lurar folk, säger hon. Vi pressar ut folk i vilka åtgärder som helst för att leva upp till trycket från AMS och regeringen. Jag tror att det kan finnas rätt många som känner så. Men trots att vi har givit arbetsförmedlingarna mer pengar tror jag att problemet för förmedlarna är att vi har litet knappt med resurser. Om arbetsförmedlarna kunde leva upp till kravet att alla fick individuella handlingsplaner är jag övertygad om att åtgärderna verkligen skulle kännas meningsfulla. Jag är säker på att de då skulle kunna göra ett mycket bättre jobb än vad de gör i dag. Jag förstår kritiken mot ALU och API. Men där skulle jag önska att förmedlingarna hade större frihet att hantera dessa saker. Ta t.ex. finansieringsbidraget. Det kanske är så att man på vissa orter inte skall ha något finansieringsbidrag alls, medan man på vissa kanske skall betala mer än man gör i dag. Tänk om förmedlarna själva skulle kunna avgöra: På den här arbetsplatsen behöver den här personen den här praktikplatsen, men det är inte nödvändigt att ta betalt av företagaren. På den här arbetsplatsen skall vi däremot ta betalt. På den här orten skall vi ta betalt; på den här orten skall vi inte. Jag skulle önska att arbetsförmedlarna fick större möjlighet att själva göra de bedömningarna. Jag är säker på att de skulle göra ett väldigt bra jobb. Men jag håller inte med om kritiken mot volymkravet. Jag anser att det skall finas en målsättning även beträffande volymen. Men däremot är jag övertygad om att om förmedlingarna hade större resurser skulle både kvalitets och kvantitetskravet kunna uppfyllas. Och om man i större utsträckning skulle kunna göra individuella handlingsplaner skulle förmodligen många fler också komma ut i s.k. riktiga arbeten efter sina praktiktjänstgöringar. När det gäller kunskap och kompetens skulle jag vilja säga att det är oerhört viktigt att vi kommer ihåg att många av våra arbetslösa saknar rätt grundläggande utbildning. Därför är jag mycket glad för kunskapslyftet. Förra veckan träffade jag kvinnor i min egen ålder som nu har fått, som de säger, en andra chans. Det är inte bara de själva som får en andra chans genom att komma ut i utbildning, utan jag tror att det medför att de för över till sina barn hur viktigt det är att fortsätta utbilda sig. Jag tror därför att vi når två mål med detta. Det som jag är orolig för och som jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern om är följande. Hur går vi vidare? Vad skall jag säga till alla de kvinnor som säger att de är jätteglada över att de kunde få detta utbildningsår beträffande vad de skall göra nästa år? Hur skall de klara av att fortsätta, vilket de väldigt gärna vill göra? Kan de göra det så har de mycket större chanser att också få jobb och inte behöva gå arbetslösa.
Fru talman! Per Unckel började med att påstå att alla nu säger samma sak när det gäller arbetsmarknadspolitiken, underförstått att det är det moderata förhållningssättet som skulle vara så allmängiltigt. Mitt intryck är ju att det är en avgrundsskillnad mellan moderat arbetsmarknadspolitik och socialdemokratisk, där också LO självklart stöder den socialdemokratiska linjen. Jag skall säga något om den debatt som handlar om passivitet kontra aktivitet, eftersom det ju egentligen ytterst är det som det är fråga om när man säger att vi har tänkt för mycket på volym. Vad hände när vi tvingades ta över - även om Elver Jonsson inte vill använda uttrycket, men jag tror inte att vi skall rygga tillbaka för det - den massarbetslöshet som Per Unckel och hans regeringskamrater hade åstadkommit? Om vi bara hade bedrivit kvalificerad yrkesutbildning skulle vi ha ställt oerhört många människor i en situation som förmodligen hade inneburit att de aldrig hade kommit tillbaka till arbetslivet igen. Är det verkligen det som Per Unckel och Moderaterna strävar efter?

Jag skall säga något om en ort som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som heter Karlskoga. Karlskoga är en ort i Bergslagen som har varit oerhört hårt utsatt för strukturomvandling, inte minst med tanke på att man har haft en mycket stor andel av försvarsindustrin. I den takt som vi har dragit ned på dessa behov har väldigt många blivit arbetslösa. detta fall handlar det inte om att människor är gömda eller kamouflerade, Per Unckel, utan det handlar om att människor har fått jobb, riktiga jobb, för att låna Per Unckels vokabulär. Detta handlar om att man i Karlskoga mycket skickligt har sett till att få fram nya företag, att locka till sig företag, även från andra länder, att se till att utnyttja arbetsmarknadspolitiken och att utnyttja den lokala kreativitet som finns. Detta visar att den arbetsmarknadspolitik som förs har möjligheter att åstadkomma väldigt positiva resultat. Men vi vet samtidigt att mycket återstår. Jag vill passa på att fråga arbetsmarknadsministern hur det ser ut i dagsläget när det gäller upphandlingen av den kvalificerade yrkesutbildningen. Jag får en del signaler om att det går litet trögt och att man inte riktigt når fram så snabbt som behövs för att man verkligen skall sätta dessa personer i utbildning och för att kunna göra det på ett sådant sätt att man faktiskt kan fånga upp de lediga platser som dyker upp med allt tätare intervaller.
Fru talman! Anledningen till att jag begärde ordet var att jag blev litet konfunderad när jag hörde arbetsmarknadsministerns svar. Jag tyckte på något sätt att jag kände igen delar av svaret. Då bläddrade jag igenom de papper som jag hade med mig och hittade ett riksdagsprotokoll från den 20 oktober 1994, och det är arbetsmarknadsministern i den socialdemokratiska regeringen som talar. Jag vill jämföra arbetsmarknadsministerns svar i dag med det som den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern sade då. Arbetsmarknadsministern säger i dag att i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar krävs nu en omläggning av arbetsmarknadspolitiken. Vad sades då för snart fyra år sedan? Jo, det sades att vi för att lyckas med det uppdrag som väljarna har gett oss måste lägga om arbetsmarknadspolitiken. Det sades vidare: I det korta perspektivet, vilket vi nu jobbar med för att under hösten kunna lägga fram förslag för riksdagen, handlar det om att åtgärda fyra problem, bl.a. efterfrågan på arbetskraft och flaskhalsar på arbetsmarknaden. I dagens svar säger arbetsmarknadsministern att det handlar om att stoppa begynnande flaskhalsproblem och begär att AMS skall redovisa omfattningen av flaskhalsproblemen. Fru talman! Det är ju inget nytt under solen. Det har gått tre och ett halvt år mellan dessa båda texter som är nästan identiska. Man kan fråga sig vad regeringen har sysslat med. Regeringen sade tidigare att den skall lägga om arbetsmarknadspolitiken. Återigen säger den att den skall lägga om arbetsmarknadspolitiken. Den sade tidigare att den skall åtgärda flaskhalsproblemen. Återigen säger den att den skall åtgärda flaskhalsproblemen. Men, fru talman, vad blir det av detta. Det blir inte speciellt mycket. Regeringen fortsätter ju faktiskt bara att administrera denna höga arbetslöshet. Fru talman! Man kan säga att det är fråga om ett kretslopp i formuleringar. Regeringen har ju faktiskt bevisligen anammat kretsloppstanken i fråga om det miljöpolitiska tänkandet. Men det är ju inte riktigt på detta sätt som kretsloppet skall fungera, utan det gäller i stället att bryta de arbetslösas kretslopp i åtgärder och skapa förutsättningar för nya ordinarie arbeten. Det är ju det som debatten borde handla om. Vi har ju efterlyst förslag under hela denna regerings mandatperiod, förslag som skulle kunna leda till att vi får fler företag och att de företag som finns vill anställa fler. Elver Jonsson tog tidigare upp tjänstesektorn. Vi har under ett antal år drivit den frågan för att öppna den sektorn. Holland, Finland och Danmark har öppnat den sektorn och fått fram tusentals nya arbetstillfällen. Och så sent som i dag har socialdemokraterna i Stockholms kommun faktiskt också önskat något motsvarande. Men på Lunchekot i dag kunde man direkt höra skatteministern avvisa detta förslag - dessvärre Elver Jonsson. Jag vet inte om arbetsmarknadsministern har något annat besked. Det vore ju väldigt välkommet. Vi från oppositionen efterlyser förslag och åtgärder som kan skapa förutsättningar för ordinarie jobb. Talet om att lägga om arbetsmarknadspolitiken och om att lösa flaskhalsproblemen har vi hört ända sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Vi får höra det här igen - ett valår. Det visar ju att regeringen faktiskt inte har lyckats på denna punkt.
Fru talman! Först några ord till Per Unckel. Hans något höga tonläge föranleder mig att ställa några frågor. För det första: Vem var det som skapade massarbetslösheten, Per Unckel? För det andra: Vem skapade ett budgetunderskott av gigantiskt mått som vi fick ta över? För det tredje: Vem drog upp räntan? Jag har tidigare i Göteborg visat en bild för Per Unckel. Jag vet inte om han kommer ihåg det, men jag har den med mig i dag. Denna bild från hans eget husorgan Svenska Dagbladet visar att räntan var 500 %. När var det, inte var det under den nuvarande regeringens tid? För det fjärde: Vem avskaffade 134 800 jobb inom den offentliga sektorn och 306 000 jobb inom den privata sektorn? Per Unckel, med tanke på debatten om arbetsmarknadspolitik och mindre meningsfulla åtgärder undrar jag: Vem var det som införde ALU? Inte var det jag och inte var det Anders Sundström. Och vem har haft högst volym? Inte var det jag och inte var det Anders Sundström, utan det var Carl Bildts regering som hade det. Den här debatten är så pass angelägen och allvarsam att det skulle vara klädsamt med ett litet mindre högt tonläge; detta för att kunna diskutera i sak i stället för med den retorik som Per Unckel ägnar sig åt. Svaret på alla mina frågor är ju att det var den regering som Carl Bildt ledde som skapade massarbetslösheten, som skapade budgetunderskottet, som såg till att räntan steg och som avskaffade alla de hundratusentals jobben både inom den privata och inom den offentliga sektorn, som införde ALU och som hade den högsta volymen någonsin. I april 1994 rörde det sig om 263 000. Så mycket har vi aldrig ens kommit i närheten av, Per Unckel! Det var ni som stod för den politiken. Nu är det dags igen, för Per Unckel kan spåra en spricka mellan Landsorganisationen och det socialdemokratiska partiet. Men jag kan lugna Per Unckel. Det finns ingen sådan spricka, utan vi är fullständigt överens. Det är inte alls så att vi på grund av någon artikel eller på grund av att Per Unckel hetsar upp sig skyndar oss och lägger om politiken. Arbetsmarknadspolitik är mycket mera grannlaga än så. När prognosen från AMS kom någon gång under hösten, där man pekade på vissa flaskhalsproblem under 1998, sade jag till AMS: Det är dags att ni vrider om all arbetsmarknadsutbildning mot den efterfrågan som ni kan se. Det gjorde AMS. Vidare: I regleringsbrevet till AMS drog vi ned volymen, för så skall man göra när konjunkturen går upp och det finns en risk för överhettning. Vi satsade mera på kvalitativa åtgärder, dvs. på utbildning. Vi lade in resursarbeten i volymmålet. Därmed skapade vi utrymme för yrkesutbildning för 2 miljarder kronor, alltså vad företagen nu efterfrågar. Detta är sanningen. Det handlar inte om vad AMS sade för tre år sedan. Per Unckel gjorde en feltolkning av vad som står i broschyren i fråga. Det är klart att AMS hela tiden vill motverka bristyrken men då fanns det inte något sådant. Så sent som i augusti i fjol fanns inte i den prognos som då gjordes de tendenser som någon månad senare fanns. Det är klart att vi då får lägga om politiken. Hans Andersson ställde en fråga som Per Unckel borde reflektera över. Per Unckel har uppenbarligen en god relation till näringslivet. Vad ligger alltså i deras ansvar och varför har de en så kort framförhållning?
Fru talman! Först helt snabbt några svar på arbetsmarknadsministerns frågor. Vem skapade massarbetslösheten? Ni. Vem skapade budgetunderskottet? Ni. Vem skapade 500 % ränta? Ni, när ni gick från förhandlingsbordet och inte orkade hålla i kronan. Vem skapade högsta ALU:n? Bakgrunden finns i Allt detta vet arbetsmarknadsministern. Efter tre år lyckades vi vända. Efter tre år började sysselsättningen ånyo gå upp och budgetunderskottet och arbetslösheten gå ned. Ni tog ett halvår på er för att återigen vända kurvorna. Då gick arbetslösheten upp och sysselsättningen ned. Det är ett dåligt facit, Margareta Winberg, från era regeringsår! Skillnaden mellan det som skulle ha kunnat hända och det som faktiskt har hänt, dvs. om sysselsättningsläget hade fortsatt att förbättras så som det gjorde vid den tidpunkt då ni tog över, är att 150 000 människor i dag saknar arbete men som skulle ha kunnat ha arbete. Det är många människors lycka och välgång som har gått förlorad på detta och det är många goda skattekronor till stat och kommun som därmed har gått förlorade. Uppenbarligen sprider sig i de socialdemokratiska bänkarna en viss förstämning över att kritiken mot arbetsmarknadspolitiken nu börjar sprida sig utanför Moderaterna. Modet sprider sig så att säga. Jag skall inte för ett ögonblick säga att modet spritt sig ännu när det gäller exakt vilka lösningar som bör sättas i stället. Att kritiken nu är samstämmig är dock ett första viktigt steg. Som arbetsmarknadsministern innerst inne naturligtvis inser är det i volymmålet som kruxet sitter. Om man först och främst tvingar arbetsförmedlare och andra att uppfylla målet om en volym i stället för att uppfylla kravet på att människor skall få arbete, blir åtgärderna därefter. Om det dessutom är så att vartenda hugskott som Margareta Winberg presenterat för riksdagen om nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder under den tid hon varit minister inte har visat sig vara i närheten av att uppfylla de ambitioner som Margareta Winberg och hennes företrädare Anders Sundström satt upp, är det klart att trycket på enkla åtgärder ökar ytterligare i stället för att trycket ökar på de kvalificerade insatser som Sverige skulle ha behövt. Margareta Winberg är bekymrad över att jag citerar vad AMS faktiskt har varnat henne om. Ännu mera borde det självklart bekymra henne när det citeras vad hon själv sade i en riksdagsdebatt för tre och ett halvt år sedan. Försök inte springa ifrån ansvaret! Ni har varnats för vad som skulle kunna inträffa men underordnat dessa varningar era egna politiska ambitioner att pressa ned den öppna arbetslösheten och strunta i den totala arbetslösheten. Återigen: Det är i volymmålet som kruxet sitter och det är detta volymmål som ni fortfarande vägrar att överge. Hans Andersson frågar mig vad vårt alternativ är. Det är mycket enkelt att svara på den frågan: Det gäller att se till att företag växer - det gör de inte i Sverige - och att se till att AMS får ett vettigt mål att arbeta efter, dvs. att få så många människor som möjligt i arbete. Förena dessutom AMS-politiken med en ordentlig yrkesutbildningspolitik efter gymnasieskolan för de unga människor som i dag lämnar skolbänken och som annars riskerar att hamna i omedelbar arbetslöshet! Det är tre snabba åtgärder och tre åtgärder som, om Margareta Winberg var beredd att ta dessa till sitt hjärta, faktiskt skulle kunna göra att de sista åtta månaderna av hennes ministerperiod blev något gladare än de månader som hittills har gått.
Fru talman! Sveriges problem är inte att vi som nation jobbar för mycket, utan vårt problem är att vi som nation skulle behöva jobba mera. En tidigare statsrådskollega till Margareta Winberg skrev för inte så länge sedan: Vi skall inte jobba mindre. Vi skall jobba mer. Välfärden bygger på arbete. Arbete föder arbete, medan arbetslösheten föder arbetslöshet - detta enligt generaldirektören vid Riksförsäkringsverket. Ändå lever vi med den dystra paradoxen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. I stället handlar det om tre andra brister, nämligen om bristen på lönsamhet, bristen på pengar i offentliga kassor och bristen när det gäller vår förmåga att organisera arbetslivet. Således behövs det en rad insatser. Det behövs fler jobb för att få fler skattebetalare och färre bidragstagare. Det behövs rundare kanter i t.ex. arbetsrätten för att möjliggöra en snabbare expansion. Arbetsmarknadsministern hade nyss fullt upp med deltagarna i den här interpellationsdebatten. Jag hoppas ändå att det går att få någon synpunkt på det som flera här har efterlyst besked om, nämligen regeringens inställning till tjänstesektorns expansion i enlighet med, låt oss säga, det önskemål som framfördes från Stockholms stadshus häromdagen. Det skulle vara intressant med en principdeklaration i den delen. Jag tror att Socialdemokraterna och regeringen har skaffat sig egna bekymmer genom den löftespolitik som man utfärdade före valet - att arbetslösheten drastiskt skulle gå ned, men den har hållits kvar på en hög nivå, och att det skulle bli andra villkor t.ex. i akassan. Där ställdes de fackliga organisationerna mer eller mindre inför fullbordat faktum i och med att man gick ännu längre än den förra regeringen i fråga om att sänka ersättningsnivåer. Vi behöver alltså en kraftsamling kring det som kan ge arbete och nya jobb. Den vägen är den enda som bär i både kort och långt perspektiv.

Fru talman! Per Unckel tar upp kritiken mot arbetsmarknadspolitiken och säger att kritiken nu sprider sig långt utanför moderaternas kretsar. Att det t.ex. finns en viss kritik mot ALU och API bland många av oss och också hos facken tycker jag är sunt och riktigt, men vad jag tycker att Per Unckel missar är att kritiken till stor del riktas mot företag som missbrukar de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I det sammanhanget menar jag att facket skall ta ett ännu större ansvar och i större omfattning faktiskt säga nej när man tycker att ett företag missbrukar en åtgärd eller att det är fråga om undanträngning. Jag skulle vilja uppmana de fackliga organisationerna att i ännu större utsträckning delta i det här arbetet. Som Elver Jonsson säger behöver vi en kraftsamling, och det gäller då såväl de fackliga organisationerna och arbetsgivarna som de politiska partierna. Att volymkravet är högt ställt är inte så konstigt. Målet är att så fort som möjligt få in folk på arbetsmarknaden. När det rör sig om stora volymer av arbetslösa är det naturligtvis stora volymer folk som behöver få del av olika åtgärder för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Skulle vi kunna få bort det missbruk som finns inom vissa områden skulle mycket vara vunnet. Jag skulle alltså vilja påstå att både ALU och API har sitt berättigande. API leder faktiskt i många fall till jobb, men vi skulle behöva få bort missbruket bland de företag som missbrukar den här åtgärden.
Fru talman! Per Unckel sade att arbetsmarknadspolitikens viktigaste funktion är att se till så att de som saknar ett arbete kan få ett. Det är lätt att hålla med om. Jag skall nämna ett par åtgärder som otvivelaktigt motsvarar denna goda karamell. Resursarbeten innebär att man faktiskt ger dem som är arbetslösa möjligheten att höja sin inkomst. Man ger arbetsplatsen fler händer, fler som deltar i arbetet. De som är arbetslösa kommer tillbaka i arbetslivet och kan hålla sig à jour med det som händer, och på det sättet är de också beredda att utan vidare ta en anställning den dag då kommunens ekonomi har förbättrats eller behoven har ökat. Det är dessutom positivt för arbetsgivarsidan inom den offentliga sektorn. Vi vet att alla de som nu är arbetslösa och har erfarenhet av den offentliga sektorn samt ganska många fler om några få år kommer att behövas där. Då är det naturligtvis en poäng att man inte har varit passiv under den här tiden utan har deltagit i arbetet. Jag vill också säga att kunskapslyftet är en succé i och med att den offentliga sektorns kvinnor på det viset i mycket stor utsträckning har fått möjlighet till en utbildning, den utbildning de inte unnade sig själva tidigare i livet. Nu får de den, och de får möjlighet att skaffa den kunskap som behövs för arbetslivet framöver. Jag hoppas också att vi med hjälp av kunskapslyftet kan förmå dem som i dag är arbetslösa och som inte har vågat ta steget att göra det när tåget går nästa gång.
Fru talman! Först till Per Unckel: För tre och ett halvt år sedan hade jag inte en debatt med Per Unckel som arbetsmarknadsminister, utan jag hade då en debatt med Ingvar Eriksson i en helt annan fråga, som rörde en annan del av företagarvärlden. Volymmålet återigen. Kan Per Unckel förklara för mig varför det nu skulle vara så fel att sätta upp ett volymmål? Ni hade ju under er regeringstid det högsta volymmålet någonsin, detta särskilt under valåret 1994, då ni passade på att dra upp volymmålet till 263 000, det högsta någonsin. Då hade ni också infört ALU, det som Per Unckel själv betecknade som "mindre meningsfulla åtgärder". Det var Per Unckels regering som gjorde det. Ni drog upp volymerna under ett valår. Vi gör tvärtemot. Vi försöker nu, trots att det är valår, att dra ned volymerna, eftersom det är nödvändigt med hänsyn till konjunkturen. Om vi hade dragit upp dem till lika höga nivåer som ni, hade det naturligtvis sett bättre ut inför valet. Då hade vi sannolikt kunnat pressa ytterligare på den öppna arbetslösheten. Men vi gör det tvärtom. Vi gör nämligen detta av sakskäl, inte av partitaktiska skäl. Vi gör det därför att vi vill ha utrymme för mer av kvalitet och mindre av volym. Ni gjorde på ett helt annat vis. Jag har inte kritiserat er för det, eftersom det under den tiden stod still och stampade och därför var ganska naturligt med många åtgärder. Men det är med tanke på detta litet konstigt att Per Unckel kritiserar oss i det här läget. Förklara varför ni hade så många i åtgärder i april 1994! Vad gäller den bild jag visade är det något häpnadsväckande att Per Unckel skyller 500 % ränta på oppositionen, på att vi inte ville släppa kronkursen. Om Per Unckel går hem och läser på skall han få se att det finns en helt annan historia bakom detta. Det var ni som regerade. Det var ni som hade ansvaret. Det var under er tid och med er politik som räntan steg. Sedan vill jag kommentera några andra inlägg. Elver Jonsson talar om vård och skola som ett primärt område, och jag har ingen annan uppfattning. Det är viktigt. Det är därför vi nu kan satsa extra på det. Ni är också med på den satsningen. Frågan är bara vad som händer om vi får en annan regering, om ni skall regera ihop med moderaterna. De vill ju de facto dra ned anslagen till kommuner och landsting med litet drygt 17 miljarder och på sikt mycket mer pengar. Men i dagsläget tycks vi vara överens. Det finns också en diskussion om hushållsnära tjänster, som flera här har tagit upp. Det är inget nytt. Den här regeringen tillsatte en utredningkring detta, som Dan Andersson ledde. Det finns inga ideologiska eller principiella invändningar. Men frågan är: Om vi nu har de här pengarna - det blir ju under alla förhållanden en kostnad - skall vi lägga dem på vård, skola och omsorg? Skall vi prioritera dessa viktiga verksamheter - viktiga i sak men också för jobbens skull - eller skall vi subventionera personer som vill köpa tjänster? Det är en prioriteringsfråga som man, som alltid, måste ta ställning till. Hans Andersson ställde några frågor. En handlade om när det blir en sådan förändring av åtgärderna att praktikplatser kommer till stånd. Vi håller nu på att arbeta med detta. Vi strävar för att reducera floran av åtgärder och undersöker om vi kan förändra innehållet i dem. Vi hoppas bli klara i vårpropositionen med detta arbete. Jag delar din uppfattning att det pågår väldigt mycket arbete i departementet. Jag som själv har suttit i riksdagen kan förstå att det inte är tillfredsställande att där inte alltid veta vad som pågår, men jag har lovat att komma till utskottet och i detalj redovisa allt vad som pågår. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen vet vad vi håller på med. Det är ju det som parlamentarismen bygger på.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern blir väldigt sur när man påminner henne om socialdemokratins historiska förflutna, särskilt om det tillfälle när ni tappade orken och inte klarade kronförsvaret. Margareta Winberg vill att jag skall gå hem och läsa historia. Jag kan utgå från nutidshistorien. Jag var där, men det var inte Margareta Winberg. Margareta Winberg sade att min regering drog upp volymerna så till den milda grad att vi egentligen borde stå här och skämmas. Då hade Margareta Winberg dock inte lyssnat på debatten. Flera har försökt tala om för henne vad hon själv och Arbetsmarknadsstyrelsen har sagt om behovet av att lägga om denna politik när konjunkturen vänder uppåt. Som vi har anfört ur AMS-skrivelsen vände den enligt AMS bedömning uppåt i början av 1995, i den meningen att man då började se ett behov av mera kvalificerad arbetskraft. Margareta Winberg viftar bort detta och säger att man nu skall lägga om politiken - dvs. nu när alla börjar säga samma sak som bl.a. vi gjorde 1995. Hade ni då insett vad klockan var slagen, hade vi i dag inte haft de flaskhalsbekymmer som vi för närvarande har. Detta är en historisk försyndelse. Flera har här, fru talman, sagt att det är sunt att det nu riktas en kritik mot arbetsmarknadspolitiken, vilket jag har hållit med om, och att facket borde hjälpa till med att stoppa dåliga lösningar. Flera har här pekat på en bättre lösning, nämligen att ge arbetsförmedlarna en vettig uppgift. Ingen arbetsförmedlare i världen önskar sätta in dåliga åtgärder men kan tvingas till detta av ett volymmål från en regering som säger att detta är viktigare än allt annat. Säg till era arbetsförmedlingar att de hädanefter har ett enda mål, som skall vara viktigare än allt annat, nämligen att de åtgärder som de skall sätta in leder till att människor får arbete. Säg att ni i regeringen klarar er valrörelse på egen hand och inte längre behöver hjälp av volymmålet! Det är viktigare att se till att människor får arbeten som de kan försörja sig på, som de kan betala skatt på och som kan bidra till Sveriges framtida välstånd.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern sade att hon var fullständigt överens med LO. Den som under lång tid har läst LO-tidningen och Aftonbladets ledarsida kan konstatera att den bilden inte riktigt stämmer. De tidningarna företräder väl ändå ungefärligen LO:s uppfattning. Tvärtom framförs starka klagomål på arbetsmarknadspolitiken men framför allt på att regeringens politik inte har skapat förutsättningar för tillväxt och därmed för nya jobb. När jag studerar vad LO säger och hur regeringen faktiskt agerar får jag alltså inte en bild av att de är fullständigt överens. Ministern sade sedan att flaskhalsar inte fanns för tre år sedan. Men, fru talman, jag citerade nyss vad den dåvarande arbetsmarknadsministern sade för tre och ett halvt år sedan. Då var åtgärder mot flaskhalsproblemen ett prioriterat område, och Winberg satt med också i den regeringen. Det är ett intressant besked när Margareta Winberg nu säger att arbetsmarknadsministern hade fel för tre och ett halvt år sedan. Det kan framöver bli spännande diskussioner i regeringen. Dessvärre hade man inte fel. Det fanns problem redan då, men man har inte gjort någonting. Man säger nu återigen att man har sådana här problem och skall titta närmare på detta. Det beklagliga är att det inte har hänt någonting under hela denna period. Arbetsmarknadsministern säger vidare att det inte är något nytt när det gäller tjänstesektorn. Med den inställningen lär det inte komma några förslag. Det handlar inte om att dra på statsmakterna ytterligare kostnader utan tvärtom om att göra svarta jobb till vita. Det innebär för den enskilde personen att han kan tillgodoräkna sig pensionspoäng och få en säkerhet i sjukförsäkringen, och för statskassan innebär det skatteintäkter. Finessen med att öppna tjänstesektorn är att detta skapar intäkter och framför allt nya jobb. Vi får fler i ordinarie arbetstillfällen.

Fru talman! Vi kan nu se att arbetslösheten sjunker. Vi kan också se att sysselsättningen - om än i liten mån - ökar. Vi kan se att vi har fått ordning på Sveriges ekonomi. Sverige blir rikare. Vi kan se att investeringarna växer och att konsumtionen ökar. Människor tror på framtiden och vågar handla. Vi kan se att till skillnad mot under den tidigare regeringens tid sjunker räntan ordentligt. Det betyder mycket för de enskilda människorna och för företagen. Vi kan nu efter en smärtsam period i den offentliga sektorn ge mer pengar till den, så att verksamheterna vård, omsorg och skola blir bättre och så att många, framför allt kvinnor, kan få jobb där. Vi ser hur verksamheterna och antalet jobb i den privata sektorn nu återigen växer. Det gör att arbetsmarknadspolitiken läggs om. Jag aviserade det redan i höstas i en tidigare debatt här i riksdagen. Jag har skrivit fast det i regleringsbrevet till AMS. Det betyder att vi tar ned volymmålet och att vi skapar ytterligare utrymme för arbetsmarknadsutbildning för att svara mot den efterfrågan som AMS under den sista delen av 1997 såg skulle kunna komma under 1998. Detta gör att vi nu för en mera tillväxtorienterad arbetsmarknadspolitik. Det kan vi göra i ett läge där konjunkturen går uppåt, i ett läge där det går bättre för Sverige än vad det gjorde tidigare. Det här gör att det för oss, för regeringen, för det socialdemokratiska partiet och för socialdemokraterna här i riksdagen finns all anledning att se framtiden an med en viss optimism. Det går bättre för Sverige nu än under de tre år då Per Unckel m.fl. satt i regeringen. Det gör också att det är betydligt roligare att vara arbetsmarknadsminister i dag än under den första tiden, då jag hade att hantera det arv som vi fick.

Fru talman! Elving Andersson har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta dels för att den ökande sysselsättningen skall komma hela landet till del, dels för att inom arbetsmarknadspolitiken skapa en bättre regional och inomregional utveckling. Elving Andersson har också efterlyst åtgärder för en friare och mer lokalt anpassad användning av arbesmarknadspolitiska medel. Det finns risk för betydande regionala skillnader i den sysselsättningsökning som vi nu ser komma. Skillnaderna kan förväntas bli så stora att generell politik skulle kunna skapa problem med obalanser. De åtgärder som inte räcker till i en ort skulle kunna skapa överhettning i en annan. Detta måste motverkas av en aktiv och lokalt anpassad arbetsmarknadspolitik. Regeringens arbetsmarknadspolitik har därför efter hand inriktats på ökad flexibilitet och ökad lokal anpassning. Jag är lika angelägen som Elving Andersson om att den ökade sysselsättningen skall komma hela landet till del. Perspektivet i arbetsmarknadspolitiken måste därför delvis förskjutas. Från den tidigare mycket kraftiga centrala styrningen har vi de senaste två åren lagt om kurs. Inrättandet av lokala arbetsförmedlingsnämnder med kommunal majoritet har varit en viktig del i denna omläggning. En annan är den försöksverksamhet med lokal samverkan i kommuner spridda över hela landet, i storstäder, i glesbygdskommuner och i kommuner med olika slags arbetsmarknad. För att bättre anpassa arbetsmarknaden till den uppåtgående konjunkturen och därmed snabbare få ut arbetslösa på ordinarie arbetsmarknad har volymtalet sänkts. Det innebär en högre kvalitet i åtgärderna och att mer av den efterfrågade yrkesutbildningen kan tillgodoses. För att ytterligare anpassa arbetsmarknaden till de skiftande lokala behoven inrättades resursarbeten. Vi skapade också möjlighet till en aktivare användning av a-kassan. En viktig framtida förutsättning för sysselsättning också i de glesare delarna av Sverige är en höjd kunskapsnivå. Här spelar kunskapslyftet och utbyggnaden av universitet och högskolor en mycket viktig roll. Den kooperativa företagsformen har visat sig vara särskilt lyckosam i glesbygd med de traditioner av byalag och annat samarbete som finns där. De speciella satsningar som regeringen gör på information om kooperativ har därför regionalpolitisk betydelse. Regeringen verkar också under våren för att identifiera och undanröja eventuella hinder för kooperativ att verka inom arbetsmarknadspolitiken. Jag vill också i detta sammanhang erinra om de territoriella sysselsättningspakter som EU har instiftat. Dessa svarar för ett komplement till den nationella politiken. Till sist vill jag påminna om att det i Regeringskansliet för närvarande bedrivs ett intensivt arbete med en regionalpolitisk proposition. Denna kommer att läggas på riksdagens bord i slutet av februari. Jag kan i dag inte närmare gå in på förslagen i den. Men här kommer de arbetsmarknadspolitiska frågorna att spela en roll för utvecklingen i ett glesbygdsperspektiv.
Fru talman! Jag vill först tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Vi har från Centerns sida väckt ett antal interpellationer kring problemen med att den regionala utvecklingen går åt fel håll i vårt land. Vi är djupt oroade över den utveckling vi nu ser. Befolkningssiffrorna från 1997 talar sitt dystra men tydliga språk. Av totalt 23 län i landet kan endast 5 uppvisa en befolkningsökning. Mer än 200 av landets 288 kommuner fick vidkännas befolkningsminskningar under de senaste åren. Det är ingen ny utveckling. Under flera decennier, med kortare avbrott, har koncentrationen av befolkning och verksamheter varit ett genomgående drag. Den mycket positiva sysselsättningsökning vi kan se i arbetsmarknadsstatistiken är dessvärre i stor utsträckning koncentrerad till några få tillväxtregioner. Flyttlassen rullar i en allt snabbare takt från den svenska landsbygden och från de mindre städerna. Jag anser att vi som nation inte har råd att avstå från den tillväxtkraft som finns ute i regionerna. Att ta till vara på kraften är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten och för att få fart på jobben. För att vända den regionala utvecklingen åt rätt håll krävs en helhetssyn. En mängd olika politikområden måste samverka. Den s.k. lilla regionalpolitiken kan inte bära huvudansvaret, även om den i sig är viktig. Det handlar i hög grad om näringspolitik, jordbrukspolitik, skattepolitik, trafikpolitik, miljöoch energipolitik och inte minst arbetsmarknadspolitik. Jag ställde i min interpellation en fråga om vilka åtgärder som arbetsmarknadsministern ämnar vidta för att den ökande sysselsättningen skall komma hela landet till del. Jag tycker inte att jag har fått något svar på den frågan. Det är bra att arbetsmarknadsministern delar min oro över utvecklingen. Men det räcker inte. Det behövs konkreta åtgärder och handlingskraft också. Jag vill därför upprepa frågan: Vilka åtgärder kommer arbetsmarknadsministern att vidta för att sysselsättningstillväxten skall komma hela landet till del? Arbetsmarknadsministern tar i sitt svar också upp decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken med bl.a. inrättandet av lokala arbetsförmedlingsnämnder. Det är åtgärder som vi gemensamt kommit överens om. De är bra, men inte tillräckliga. I alla fall jag möter ständigt kommunpolitiker och lokala arbetsförmedlare m.fl. som anser att utrymmet för lokala lösningar är alldeles för litet. I en del kommuner vill man t.o.m. avveckla arbetsförmedlingsnämnderna eftersom man upplever att de är alltför tandlösa och att de centrala regelverken är alltför detaljerade och styrande. Är det inte dags, arbetsmarknadsministern, att skrota en del av de centrala regelverken och verkligen göra en genomgripande decentraliseringsreform? På det sättet blir det reella möjligheter att lokalt i samverkan mellan arbetsförmedling, kommun, lokalt näringsliv och fackliga organisationer forma arbetsmarknadspolitiken utifrån den egna kommunens och ortens förutsättningar och behov.
Fru talman! Först skall sägas: Regionalpolitik är svårt. Vi har inget riktigt facit. Vi kan konstatera i den svidande kritiken över den förda regionalpolitiken tyvärr åt fel håll. Vi behöver tänka om. Vi har under några år från Folkpartiets sida påtalat vikten av näringslivets mobilisering som gör att fler företag och arbetstillfällen kan skapas, inte minst i de utsatta regionerna. Vi skall ägna detta betydligt större intresse. Elving Andersson tog upp i slutet av sitt anförande tanken att ta till vara olika bygders och regioners unika möjligheter att skapa de goda förutsättningar som ger jobb. Dit hör att underlätta, förenkla och sänka småföretagskostnader - läs gärna skatter. Detta spelar en så oerhört stor roll för om man startar eller inte startar ett företag. Jag har ett exempel från en bygd som arbetsmarknadsministern väl känner. Det är ett litet företag som startat från grunden - i dubbel mening. Man rev en tom ladugård och byggde en vacker och rejäl byggnad. Det gav jobb åt 4-5 personer på orten och med de plusposter som det betyder, dvs. nära till arbetsplatsen, arbeten som kvinnor kan ta, att ägaren finns på plats. Detta är inte minst viktigt när vi konstaterar hur stora bekymmer fjärrstyrda företag har och som vi måste vara särskilt observanta på. Att få en arbetsplats på orten betyder också ett säkrande av ett behändigt boende, dvs. den goda miljön, rent av en kulturbygd. Kort sagt: En levande bygd. Vi borde fundera på hur vi främjar det som betyder så mycket, dvs. att faktiskt få ett jobb när man står till arbetsmarknadens förfogande och inte bara lyfta akassepengar. Vi skall ha företag som inte bara tänker att de skall tjäna snabba och stora pengar utan känner en förpliktelse att gå in i ett förvaltarskap och skapa en verksamhet som kan bli bestående i denna och nästa generation. Uppoffringen kan bli ganska stor för den ägare som inte tjänar stora pengar men som tycker att detta är oerhört värdefullt. Vi har inte tillräckligt uppmuntrat och värderat detta från politiskt håll. Dit hör "höga trösklar", t.ex. byråkrati och politiskt regelskap. Vi borde även fundera på de väldiga kringkostnader som ett litet nystartat företag har. T.ex. kan företaget få en räkning från Byggnadsnämnden därför att presidiet har tittat på objektet i en halvtimma. Det kostar nästan 20 000 kr. I ett storföretag är det försumbart. Men för ett nystartat företag är det en hög tröskel. Vi skall uppmuntra dem som vill följa regelboken, men vi skall se till att reglerna blir mer generösa. Det skulle främja både regionalpolitik och nya arbetsplatser.

Fru talman! I interpellationen talas om de glädjande förbättringarna av arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministern sade här för en liten stund sedan att hon var glad åt att vara arbetsmarknadsminister. Det är kanske inte så glatt annat än för arbetsmarknadsministern och interpellanten. Ute i landet konstaterar man att vi fortfarande har en oerhört stor arbetslöshet. Det har inte arbetat så litet människor i det här landet sedan 1974. Det innebär alltså att det inte är så förfärligt mycket som hänt. År 1997 blev enligt interpellanten ett förlorat år. Regeringen har alltså misslyckats med sin politik. De svaga regionerna har blivit än svagare. Enligt interpellanten och alla andra är man också i AMS oroad över den regionala obalansen, som leder till befolkningsminskning, utflyttning av unga människor, ökad andel pensionärer, sämre skatteunderlag för kommunerna, sämre underlag för butiker, banker, post, skolor. Vi riskerar att få en sämre service i kommunerna. 30 år av bidrag har alltså inte gjort en bättre situation för företagen i de svaga regionerna. Från moderat sida har vi framfört att det inte är genom bidrag som företagen växer utan genom att företagen får bättre villkor, lägre skatter, mindre regler, ändrad och flexiblare arbetsrätt. Detta är viktigt för framför allt småföretagen i de svaga regionerna. Det är genom fler företag som arbetstillfällena ökar. Genom att förbättra för företagen gynnas framför allt de små företagen, vilket gör att hela Sverige kan leva. I sitt interpellationssvar säger arbetsmarknadsministern inte ett ord om att förbättra villkoren för företagen i Sverige i de svaga regionerna. Ministern säger att regeringens politik har inriktats framför allt på ökad flexibilitet. Hur då? Kan ministern tala om hur regeringen ökar flexibiliteten? Sedan säger ministern att regeringen är stolt över att man har en aktiv användning av a-kassan, att man har använt resursarbete. Men fortfarande finns det ingenting i detta svar, såvitt jag kan se, om hur vi får fram nya jobb. Det är nya jobb i Sveriges svaga regioner som vi behöver. Min fråga till arbetsmarknadsministern blir precis som Elving Anderssons: Vad ämnar arbetsmarknadsministern göra för att det skall bli fler jobb i hela Sverige, vilket innebär att det blir fler jobb i de svaga regionerna? I svaret kan jag inte utläsa någonting om hur man skall få fram de nya jobben.
Fru talman! Jag kan inte avhålla mig från att också i denna debatt få återge vad som sades i debatten den 20 oktober 1994. Det var inte bar flaskhalsproblem då, utan den fjärde punkten av de fyra var att man nu skulle åtgärda de regionala skillnaderna vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Det slogs fast här i kammaren: Här krävs det omedelbara åtgärder. Fru talman! Så sade arbetsmarknadsministern i den socialdemokratiska regeringen för tre och ett halvt år sedan. Också här får man dessvärre konstatera att det inte hänt så mycket. Jo, det har hänt att flyttlassen har gått allt tätare från landsbygd in mot storstäderna. Det var inte precis det som avsågs med att försöka åtgärda de regionala obalanserna. Men man får konstatera att denna regering också på denna punkt misslyckats med vad man föresatte sig. Man hade kanske en god vilja, men man har inte haft förmågan, utan utvecklingen har blivit precis tvärtom. Jag tycker att det är intressant att Centerpartiet har väckt ett antal interpellationer om regionalpolitiken. Det är också intressant att notera att innan man gjorde det begärde vi kristdemokrater en särskild debatt kring regionalpolitiken just mot bakgrund av de dramatiska siffror som visade på avfolkningen av landsbygden. Men i denna del var det inte så intressant för Centerpartiet att lyfta fram den frågan på agendan så att vi kunde få ett genomslag via TV och andra medier så att vi faktiskt kunde få en ordentlig debatt om regionalpolitiken, det är den betjänt av. Centerpartiet bär också ansvaret för de senaste årens utveckling. Elving Andersson och hans partikamrater berömmer sig ofta av att man har tagit ansvar. Då får man också ta ansvaret för den utveckling som har varit. Den har varit negativ för landsbygden. Sent skall syndaren vakna. Det är bra att man vaknar nu och kanske försöker förändra politiken. Sedan skulle jag vilja ta upp de två saker som Hans Andersson nämnde om regionalpolitiken. Jag förväntar mig litet av den regionalpolitiska proposition som nu kommer till riksdagen. Det första Hans Andersson nämnde var telekommunikationerna. Telia har ett brev inne hos regeringen där man begär investeringsmedel för att man skall kunna satsa på detta, för att kunna stärka landsbygden och glesbygden, bygga ut möjligheterna till datakommunikationer. Såvitt jag vet har regeringen ännu inte svarat på det. Det vore intressant om ministern har något besked på den punkten. Det andra Hans Andersson tog upp var kommunerna. Också på den punkten är jag och Hans Andersson överens. Det är bättre att lägga ut resurserna direkt på kommuner och landsting så att man kan behålla personal i vård, omsorg och skola i stället för att med konstlade medel, med arbetsmarknadspolitiken, försöka att i efterhand ha resursarbeten som regeringen står för, något som de arbetslösa själva inte vill ha, utan man vill ha ordinarie arbetstillfällen. Fru talman! Som sagt, regeringen valde att inte lyssna på riksdagen när det gällde att få till stånd en parlamentarisk utredning kring regionalpolitiken - någonting som riksdagen faktiskt ville. Regeringen valde i stället att på egen hand lägga fram en proposition till riksdagen. Jag ser fram emot debatten om den. Jag hoppas att regeringen samlar sig. För tre och ett halvt år sedan sade man att man omedelbart skulle vidta åtgärder för att rätta till obalanserna. Vi får nu se hur man lyckas i denna mandatperiods elfte timme.
Fru talman! Det finns anledning att fråga sig: Varför behövs det regionalpolitik? Om man skall ha en sådan måste den ha ett syfte, och syftet är ju att den skall vara en motkraft till de marknadskrafter som alltid sätter vinsten först. Det medför att företag koncentrerar sig och lokaliserar sig till områden där de får ut mest pengar, där de får största vinsten. Det var detta vi såg på 60-talet och det var då den moderna regionalpolitiken skapades som en motkraft mot de marknadsekonomiska krafterna. Därför blir det litet patetiskt att höra Kent Olsson prata på det viset som han gör. Elving Andersson sade att regionalpolitik i den tappningen var den lilla regionalpolitiken, dvs. den innebar olika typer av lokaliseringslån och stöd till företag. Den stora regionalpolitiken, som vi däremot sällan talar om, är - som Elving Andersson sade - näringspolitik, jordbrukspolitik, skattepolitik, arbetsmarknadspolitik, trafikpolitik osv. Inte minst handlar det om den offentliga sektorn. Jag vill påstå att den offentliga sektorn har betytt mest för jobben i glesbygden. Den har betytt mest för mitt hemlän Jämtland och andra skogslän. Kvinnor som har bott i byar har kunnat få jobb inom skola, vård och omsorg - jobb som de annars inte skulle ha fått på marknadens vanliga villkor. Det finns anledning att säga detta. Därför är också det extra tillskott som regeringen nu kan ge, på grund av att vi har en budget i balans, så välkommet också ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Det rör sig om fyra plus fyra plus fyra plus fyra miljarder som skall gå till vård, skola och omsorg. Företag som vill etablera sig skall hjälpas. Alla har varit överens om att man skall underlätta etablering. Javisst, och det görs på olika sätt: genom sänkning av arbetsgivaravgifter, genom förenklade regler osv. Men vi glömmer den andra biten. Någon skall ju köpa det som företagen producerar. Det är en fråga som alltför litet diskuteras. Vem skall köpa det som företagen i glesbygden producerar? När man diskuterar företagsamhet, jobb och sysselsättning är det lika viktigt att diskutera att människor har en inkomst, en a-kassenivå, en föräldraförsäkringsnivå eller en sjukkassenivå som gör att de vågar och kan konsumera. Det är dessa människor som skall köpa produkterna. Det är i huvudsak på hemmamarknaden som sysselsättningen växer. Arbetsmarknadspolitikens roll är egentligen inte det som tidigare här har beskrivits, utan detta hör till näringspolitik, regionalpolitik och de andra områdena. Arbetsmarknadspolitikens roll är att se till att de arbetslösa så fort det bara går får jobb där jobben finns. Det är huvuduppgiften. Men när marknaden har stått stilla, såsom den har gjort nu ett längre tag i Sverige, då måste arbetsmarknadspolitiken spela en roll. Det är därför som vi har genomfört dessa försök, inrättat arbetsförmedlingsnämnderna och lättat på regelverket. Vi vill att kommunerna skall spela en större roll i utformandet av den lokala arbetsmarknadspolitiken. Det betyder inte kommunalisering. Det betyder inte att vi tänker ge en påse pengar till kommunerna och säga: Varsågod, gör vad ni vill med pengarna. Så vill en del kommuner ha det. Men då är man kamrer och inte politiker. Att vara politiker är att ha ett innehåll i den påse med pengar som man fördelar ut. Som LO ekonomerna mycket riktigt påpekar finns det uppenbara risker särskilt i en uppåtgående konjunktur för inlåsningseffekter, om man alltför långt driver det som LO-ekonomerna beskriver som kommunalisering, men som egentligen är en viss form av decentralisering. Och till detta vill jag återkomma i ett senare inlägg.
Fru talman! Jag vill först kommentera ett par av mina meddebattörers inlägg innan jag kommenterar det som arbetsmarknadsministern sade. Alla har uttryckt en oro över den regionala utveckling som vi har i dag utom Kent Olsson. Han uttryckte inte ett ord av oro över t.ex. befolkningssiffror. Det kan jag förstå. Moderaterna är ju det parti som hårdast går fram när det gäller att skära i de små men ändå viktiga regionalpolitiska anslag som finns. Kent Olsson pratar om generella åtgärder för att stärka näringslivet och småföretagen. Jag kan instämma i en del av de åtgärder som han pläderar för, men det ju inte dessa som löser de regionalpolitiska problemen. Det är viktigt att skapa goda villkor för utveckling för företag på grundval av de speciella förutsättningar som finns i de olika regionerna. Man kan t.ex. via transportstöd kompensera avståndsnackdelar. Det är inte generella näringslivsinriktade åtgärder som löser de regionalpolitiska problemen. Dan Ericsson sade att han var litet förvånad över att Centern hade framställt regionalpolitiska interpellationer. Jag tycker inte att Dan Ericsson borde vara förvånad. Centern har alltid haft ett starkt engagemang för de regionalpolitiska frågorna. Vi har varit mycket kritiska mot den brist på regionalpolitisk helhetssyn som den här regeringen har visat under de senaste åren. Men Dan Ericsson har kanske missat detta i riksdagsdebatter och andra sammanhang. Han har kanske suttit på sin kammare och rotat i gamla dammiga pappershögar för hitta något lämpligt citat att plocka hem poäng med i någon debatt. Det kan i och för sig vara kul, men det torde inte lösa de arbetsmarknadspolitiska problemen. Så över till det som arbetsmarknadsministern sade. Det är bra att hon säger att det behövs större lokalt inflytande för kommunerna. Kan jag tolka detta så att de insatser som hittills har gjorts för att decentralisera arbetsmarknadspolitiken bara är början på en process för att man sedan skall ta ytterligare steg för att gå vidare och minska de centrala detaljstyrningarna och regelverken till förmån för ett kraftigt ökat lokalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken? Jag hoppas att den tolkningen är rätt, men jag vill gärna ha den bekräftad. Regeringen är på väg att utse Skåne till ett frilän där man skall få arbeta väsentligt friare med de regionalpolitiska medlen och där man skall vara mindre styrd av de centrala regelverken. Det är bra, men varför just Skåne? Skåne hör kanske inte till de län som är de allra värst utsatta. Jag hoppas bara - och vill gärna ha det bekräftat - att regeringen när det kommer motsvarande ansökningar från andra håll i landet är lika välvillig att i t.ex. Norrlandslänen medverka till ett väsentligt ökat lokalt inflytande. Avslutningsvis: Flyttlassen rullar i en allt snabbare takt. Detta är en omvandling av samhället som ingen tjänar på. Utflyttningsområdena utarmas och inflyttningområdena får trängselproblem, miljöproblem samtidigt som levnadskostnaderna ökar. En balanserad regional utveckling är till gagn för hela vår nation. Därför är det mycket olyckligt att staten aktivt stöder en sådan här koncentrationsutveckling genom att betala företagens kostnader för att rekrytera personal från andra delar av landet. Handen på hjärtat, arbetsmarknadsministern, är det inte dags att nu skrota flyttningsbidragen?
Jag skulle mycket uppskatta om vi kunde hjälpas åt att avsluta den här interpellationsdebatten utan alltför stort överdrag, så att vi kan ajournera sammanträdet i tid för gruppmötena.
Fru talman! Jag tycker att arbetsmarknadsministern gjorde en förenkling när hon sade att regionalpolitikens syfte var att vara en motkraft till marknadskrafterna. Så enkelt kan det inte vara. Regionalpolitiken skall ju utjämna sådana skillnader som avstånd, glest boende samt kyla och mörker åstadkommer. Arbetsmarknadsministern frågade retoriskt vem som skulle köpa det som produceras. Det lilla företag som jag berättade om har inte bara startat, utan det har satsat sina små slantar, vilket har gett jobb och efterfrågan på dess produkter. Marknaden skall ju få ramar av politikerna, men det skall vara en socialt styrd marknad. Sedan varnade arbetsmarknadsministern, med instämmande av interpellanten, för att det kan vara farligt med en generell politik, att det inte går att klara av regionala skillnader. Det beror på vad det handlar om. Generell politik kan bli stöd för både det småskaliga och det selektiva. Jag pekade på en del höga trösklar som finns i regelsystem, för att inte tala om det hårda slag som den fördubblade sjuklöneperioden innebar, som fortfarande inte är återställd. Jag tror att det punkterade många startplaner och expansionsidéer. När vi talar om de lokala arbetsförmedlingsnämnderna har det visat sig att de har missat sin uppgift, därför att man är inte nöjd med dem. När det till sist gäller kvalitet i yrkesutbildningen har LO och oppositionen sagt att man skall stoppa åtgärdsraseriet. Vi behöver en kvalitetshöjning i det utbud som arbetsmarknadspolitiken skall ge.

Fru talman! Först vill jag säga ett ord till Elving Andersson. Jo, jag är fullständigt medveten om den situation som vi har hemma i Bohuslän och hur bekymmersamt det är med befolkningsminskningen där. En anledning till detta är den politik som regeringen har fört ihop med Centerpartiet under den här tiden, där man inte har gjort vad man behöver göra. Man har inte fått fram det antal jobb som vi behöver i det här landet. Det är klart och tydligt att man inte har vidtagit några företagsvänliga åtgärder. Margareta Winberg säger att man har förenklat regler för företagen. Vilka regler har man då förenklat? Gå ut och fråga företagen så kommer de att säga: Det är massor med regler, det är så bekymmersamt och det är så höga skatter. Inte sjutton har vi fått några förenklade regler! Margareta Winberg säger också att det måste finnas köpkraft. Ja, men vad har regeringen gjort för att minska köpkraften? Jo, man har höjt skatter, höjt skatter och höjt skatter. Det är självklart att det då finns mindre köpkraft. Som svar till Hans Andersson kan jag säga att vi har sagt att vi vill ha 75 % a-kassa, men vi har samtidigt sagt att vi vill sänka skatter. Jag är helt övertygad om att om människor räknar efter så finner de att vårt alternativ ger mer pengar över för att köpa de varor som företagen kan sälja. Låt mig till sist få fråga Margareta Winberg ytterligare en gång: Vad gör regeringen för att förbättra för företagen? Vad gör regeringen för att vi skall kunna få ett större antal jobb än vad vi har? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan, dvs. inte bara någonting om ökade bidrag utan om vad man gör för att få fram fler jobb.
Fru talman! Elving Andersson tyckte att jag skulle sluta att rota i gamla dammiga pappershögar. Det är inte eftersträvansvärt. Men jag behöver inte rota så mycket för att ta del av voteringsprotokollet från den 17 december förra året, så sent som för drygt en månad sedan. Då stödde Centerpartiet regeringens förslag om att skära ned regionalpolitiken med 90 miljoner. Elving Andersson anklagar andra partier för att skära. Det är riktigt. För vår del vill vi inte skära i regionalpolitiken, men Centerpartiet har också varit med om att dra ned på det området. Fru talman! Ibland är politiken fantastisk. Elving Andersson säger att flyttlassen rullar i allt snabbare takt och att vi nu måste se till att upphöra med flyttbidragen. Men om det är någonting som vi kristdemokrater har sagt under denna period är det att detta leder fel, att det ger fel signaler till människor att flytta och att vi inte vill ha dessa bidrag, som Centern under hela denna tid har stött tillsammans med regeringen. När man nu helt plötsligt framställer ett antal interpellationer kastar man fram att de skall avvecklas. Det håller inte ihop, fru talman. Regionalpolitik handlar inte bara om att framställa interpellationer för att få uppmärksamhet och säga att man har lagt märke till att flyttlassen går allt snabbare, när man bär ansvaret för att så har skett. Det kan man inte springa från. Det är bra att vi får debatten, men jag tror att Elving Andersson måste akta sig så att han inte blir en mästare i den dubbla bokföringens politik. Det är inte eftersträvansvärt. Det handlar om att ha en helhetssyn i politiken, i regionalpolitiken, så att vi verkligen värnar landsbygden och glesbygden och för en politik som gynnar dessa områden i stället för missgynnar dem. Fru talman! Jag ser fram mot den regionalpolitiska propositionen och den debatt vi då skall ha. Det skall bli spännande.
Fru talman! Elving Andersson frågade om det här är början på en process. Det kan man möjligen säga, under förutsättning att kommunerna tar sitt ansvar. Det är klart att man därför inte helt kan släppa loss, utan man vill se det. Vad jag nu upplever är att många kommuner bygger upp strukturer för de arbetslösa, i form av projekt och projektorganisationer. De arbetslösa finns där, och de gör någonting, med sin a-kassa eller med ett utbildningsbidrag. Det är bra. Vad som är mindre bra är om det växer någon annanstans, t.ex. i kommunen bredvid, och det behövs arbetskraft där. Det finns då en tendens till att de som är i ett projekt i kommunen tycker att det är så bra och roligt att vara där och att kommunen gärna behåller dem. Det kan då uppstå en bristsituation i kommunen bredvid i den industri eller det företag som behöver personer. Detta är någonting som vi måste vara observanta på. Det ökade lokala inflytandet för kommunerna får inte leda till denna typ av inlåsning. Jag är naturligtvis också beredd att ta ytterligare steg för att öka det lokala inflytandet. Jag skall ge Kent Olsson tio exempel på vad vi har gjort. Vi har sänkt arbetsgivaravgifterna. Vi har halverat sjuklönekostnaden. Vi har utvidgat högriskskyddet under sjuklöneperioden. Vi har avsatt 5,4 ekologiska miljarder till bl.a. byggandet. Vi har infört kvittningsrätt för nyföretagande. Vi har gjort lättnader i ägarbeskattningen. Vi har gjort det lättare att få F skattsedel. Vi har infört en småföretagardelegation, som har lagt förslag som delvis har genomförts som förenklingar i företagandet. Vi har gett mer pengar till kvinnliga företagslån. Vi har skapat en sjätte AP-fond med riskvilligt kapital. Det är tio exempel, och det finns minst tio till. Det var bara som svar på Kent Olssons fråga. Hans Andersson tog upp frågan om utvecklingskraften i glesbygden och ute på landsbygden. Jag delar hans uppfattning. Jag tror att Centerpartiet och vi också har samma syn på detta. Den tidigare regionalpolitiken, som så mycket var ett ovanifrånperspektiv, måste nu ersättas med ett underifrånperspektiv, där man mobiliserar och tar vara på den kraft som finns i olika delar av vårt land. Jag skulle ändå vilja utfärda en varning när Hans Andersson säger att man måste använda mer av arbetsmarknadspolitiska pengar till detta. Jag vill då bara upplysa om att det inte är så att det flödar en massa pengar i arbetsmarknadspolitiken som kan användas hur som helst. Av A 2-anslaget och pengarna till arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 80 % försörjning, och 20 % kan då gå till vad som helst, om jag uttrycker mig slarvigt. De arbetslösas försörjning, oavsett om det gäller a-kassa eller utbildningsbidraget, kan ingen människa ta ifrån dem. Det tycker jag är oerhört viktigt att påpeka. Den tryggheten har de arbetslösa rätt att känna. Jag vill slutligen säga att regeringen arbetar med frågorna kring social ekonomi. I dag har vi anställt en person som skall entusiasmera till och mobilisera mer av nykooperation. Vi tror att det är en viktig del i framtidens företagande.
Fru talman! Först vill jag säga till Kent Olsson att jag tycker att det är avslöjande hur nakna moderaterna står i den regionalpolitiska debatten. Det verkar som om Kent Olsson har anmält sig till fel interpellationsdebatt. Vi tänkte debattera regionalpolitik här i dag, men Kent Olsson vill diskutera allmän näringspolitik. Det är också ett synnerligen intressant ämne, men de kan inte ersätta varandra. Till kristdemokraterna vill jag säga att vi i Centern inte har någonting att skämmas för när det gäller vårt agerande och vårt arbete kring de regionalpolitiska frågorna. Förra mandatperioden var en av de få tidsperioder då befolkningstalen ökade på den svenska landsbygden. Då hade vi Börje Hörnlund, Centerpartiet, som ansvarig för regionalpolitiken. Han fick kämpa hårt många gånger, inte minst mot Dan Ericssons partikamrater i den dåvarande regeringen, för att få loss resurser och få till stånd regionalpolitiska satsningar. Där fanns inget större intresse - snarare tvärtom. Sent skall syndaren vakna, sade Dan Ericsson själv. Det tycker jag är bra. Välkommen i gänget bland dem som kämpar för en positiv regional utveckling. Jag tycker att det är bra att arbetsmarknadsministern gör en riktig analys av utvecklingen och delar den djupa oro som bl.a. jag känner kring den felaktiga regionala utvecklingen. Klyftorna ökar faktiskt successivt. Det finns förhoppningsvis goda ambitioner, men jag saknar ändå konkreta besked och förslag till konkreta åtgärder. En allmänt uttryckt oro och vackert tal kring regional utveckling räcker inte. Det har vi sett väldigt tydligt under årens lopp. Det krävs mycket mer handfasta åtgärder och konkreta förslag. Jag har saknat en handfast regionalpolitik från arbetsmarknadsministerns sida i denna debatt. Vi får väl anledning att återkomma vid något senare tillfälle. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern då är mer konkret.
Fru talman! Jag delar den oro för befolkningsutvecklingen i vissa delar av landet som har redovisats här. Jag är också orolig för den flyttlasspolitik som vi har sett de senaste åren. Jag tror att vi måste motverka och lösa detta med ganska nya metoder. De gamla duger inte längre. De gamla är bra på vissa områden. Det gäller t.ex. både den hårda infrastrukturen och den sociala infrastrukturen. Det handlar om att vi skall ha kvar våra sjukhem, vår äldreomsorg, våra skolor, våra dagis osv., så långt det går. Regionalpolitik är ett ämne för näringsministern. Det är han som är regionalpolitiker. Mycket av debatten här i dag har egentligen varit hans debatt. Låt mig avslutningsvis säga att det kommer en regionalpolitisk proposition, där jag förhoppningsvis också har fått med litet stoff. Det vi har gjort hittills är att vi har börjat förenkla regelverket. Vi har inrättat arbetsförmedlingsnämnder. Vi har ökat kvinnoföretagarlånen. Vi har givit AMS i uppdrag att se efter vad det är som förhindrar att man startar nykooperativ i ännu större omfattning än hittills. Vi har tillsammans med EU genomfört s.k. territoriella sysselsättningspakter. Vi har fått sex stycken i vårt land. Vi skall tillämpa litet nya metoder som ett komplement till den nationella politiken. Detta är några av de områden som jag har känt ansvar för. Jag skall också delta i den debatt som uppstår i samband med den regionalpolitiska propositionen. Där kommer också arbetsmarknadspolitiken att spela en viss roll.

Fru talman! Eskil Erlandsson har frågat mig om regeringen är beredd att göra samma satsning som i Stockholm på andra regionalpolitiskt motiverade vägar, om regeringen är beredd att upprusta vägnätet genom ökade insatser för drift och underhåll och genomföra bärighetshöjande åtgärder, och om regeringen är beredd att initiera ett tioårigt program för hårdbeläggning av det allmänna grusvägnätet. Frågan ställs bl.a. mot bakgrund av de senaste uppgifterna om den regionala utvecklingen i landet. Regeringen delar oron över de ökade regionala obalanserna. Regeringen anser att de grundläggande förutsättningarna för att en positiv utveckling skall komma till stånd i alla delar av landet skapas genom beslut inom många politikområden, bl.a. transportpolitiken. För närvarande pågår ett arbete inom Banverket, Vägverket och länsstyrelserna med att upprätta och fastställa investeringsplaner för landets transportinfrastruktur för perioden 1998-2007. Banverket och Vägverket skall lämna förslag till stomnätsplan respektive nationell väghållningsplan till regeringen senast den 6 mars 1998. Länsstyrelserna skall redovisa fastställda länsplaner för regional trafikinfrastruktur till regeringen senast den 3 april 1998. De långsiktiga planerna skall utformas i enlighet med den inriktning som riksdagen beslutade om våren 1997. Denna inriktning innebär bl.a. att de åtgärder som planerna skall innehålla skall bidra till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet och till förbättrad transportkvalitet genom en förbättrad trafikinfrastruktur. I den mer preciserade inriktning som regeringen har beslutat om i direktiven till de berörda myndigheterna har regeringen särskilt påtalat att varje del av vägnätet bör byggas ut i den takt och ges den geometriska standard som är motiverad av trafikförhållandena på respektive del, men att lägre krav ställs på åtgärder för 6 miljarder kronor på det nationella stamvägnätet där trafikförhållandena understiger vissa kriterier för lägsta godtagbara transportstandard. Dessutom har regeringen påtalat att ca 1 miljard kronor bör användas för åtgärder som förbättrar tillgängligheten på det nationella stamvägnätet i områden med låg tillgänglighet. I direktiven i övrigt har regeringen påtalat att underhållsnivån av vägnätet skall vara sådan att nuvarande standard upprätthålls och att eftersläpande underhåll skall återtas under perioden 1998-2007. Vidare har regeringen påtalat att rekonstruktion av vägar skall ske där önskvärd standard inte rationellt kan upprätthållas med underhållsinsatser, att tjälsäkring av det statliga vägnätet skall ske där så bedöms samhällsekonomiskt lönsamt samt att grusvägar skall beläggas där detta bedöms samhällsekonomiskt lönsamt. Åtgärder för ökad bärighet skall i övrigt ske för att fullfölja bärighetsprogrammet till år 2003. De ekonomiska resurser som krävs för att genomföra riksdagens inriktning vad gäller vägar och kollektivtrafik har regeringen redovisat i budgetpropositionen för år 1998. Regeringen beräknade att Vägverkets behov av anslag långsiktigt bör ligga på en nivå om ca 14,6 miljarder kronor per år. Under år 1998 har riksdagen anvisat drygt 13 miljarder kronor till Vägverkets verksamhet. Det saknas således 1,6 miljarder under innevarande år. Regeringen har inom denna resursram prioriterat medlen till drift och underhåll av vägnätet så att dessa redan under år 1998 kommer att ligga på en nivå som tryggar nuvarande standard och gör att eftersläpande underhåll kan tas igen med ca Den transportpolitiska propositionen, som regeringen avser att lämna till riksdagen under februari, kommer bl.a. att behandla transportpolitikens betydelse för en positiv regional utveckling.